Herr talman! Utifrån den situation som totalt sett råder på kriminalvårdsområdet har det varit svårt att hitta mera omfattande besparingar inom denna sektor. Detta får dock inte innebära att man underlåter en noggrann prövning i vad gäller besparingar, som kan genomföras utan att de får negativa effekter i fråga om verksamhetens inriktning och kvalitet. I två moderata reservationer som fogats till utskottets betänkande har vi pekat på en möjlighet att spara 13 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Besparingarna går i korthet ut på att övervakningstiden vid skyddstillsyn förkortas från nuvarande två år till ett år samt att ett anställningsstopp införs inom frivården. Detta är motiverat av de utredningar som pågår beträffande frivården och av de förändringar som kan följa med anledning av dessa utredningar. Sammanlagt skulle man genom dessa åtgärder kunna spara 11 milj.kr. inom frivården. fr.o.m. den 1 januari 1983 kommer staten att lämna huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter. Vi föreslår med anledning av detta att riksdagen till vårdutbildningsnämnden anvisar ett belopp som är 2 milj.kr. lägre än regeringens förslag. Jag tycker det är litet märkligt att regeringen inte har uppmärksammat detta i sin budgetproposition. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till de moderata reservationerna 1 och 2. I reservation 3 tar vi upp den svåra beläggningssituationen vid häktena och kriminalvårdsanstalterna, som verkligen är ett svårt problem och som också påtalas och belyses i budgetpropositionen. Den påverkar och försämrar möjligheterna att fullfölja intentionerna i 1973 års kriminalpolitiska reform. Differentieringen försvåras i vad gäller anstaltsklientelet— och detta i ett läge där behovet av en sådan differentiering ökar, beroende bl.a. på narkotikaproblemen vid anstalterna och på den ökade andel långtidsdömda som vi fått under de senaste åren. Klimatet vid kriminalvårdsanstalterna har också generellt blivit kärvare under senare år, och detta medför stora påfrestningar för såväl personalen som de intagna. Anstaltsbristen medför också att många anstalter måste ta emot interner som inte passar in i mönstret och målsättningen hos kriminalvården vid anstalten i fråga. Beläggningssituationen har varit speciellt besvärlig i vissa regioner, bl.a. i Skåne och i Stockholmsregionen. Vi har i den moderata reservationen 3, liksom i den motion som ligger till grund för den, pekat speciellt på två problem som följer i spåren av beläggningssituationen. Det första gäller svårigheten att på ett effektivt sätt fullfölja de kriminalpolitiska målsättningarna, det andra gäller de samlade samhällskostnader som blir följden. Överbeläggningen orsakar onormalt höga kostnader för kriminalvården. Resor och traktamenten ökar kostnaderna. Skärpta övervakningsrutiner vid anstalter som måste ta emot ett svårt klientel utan att vara anpassade för detta och provisoriska lösningar i övrigt vållar också kostnadsökningar, framför allt på driftsidan. Men det är inte bara kriminalvården som får vidkännas kostnadsökningar, utan även andra myndigheter. Polisens kostnader och arbetsbelastning ökar. Det är svårt att få fram exakta kostnadsberäkningar för denna myndighet — och det gäller f. ö. också andra myndigheter på detta område — men låt mig som exempel peka på en beräkning som gjorts hos Malmöpolisen under fjärde kvartalet 1980. Man hade då ökade resekostnader, större personalkostnader, tidsspillan m.m. En schematisk bedömning av ökade kostnader vid enbart Malmöpolisen ligger på sexsiffriga tal. Nu är det alldeles klart att Malmöpolisen har speciella problem, beroende på beläggningssituationen, men vi vet att väldigt många andra polisdistrikt har problem i samma utsträckning. Till detta kommer det faktum att bl.a. tidsspillan inverkar menligt på andra viktiga polisiära uppgifter. De ökade kostnaderna drabbar inte bara polisen och kriminalvården utan även advokatväsendet och de sociala myndigheterna. Det är just denna samlade kostnadsbild som är viktig i bedömningen av utbyggnadstakten vid kriminalvårdsanstalter och häkten. Därför vill vi moderater ha en samlad kostnadsbedömning i vad gäller beläggningseffekterna. Det är mycket troligt att man utifrån en sådan bedömning kommer fram till att en snabbare utbyggnadstakt kan ha totalekonomiska fördelar för statsmakterna. Det är vidare viktigt att understryka den förändring som inträtt när det gäller brottsinriktningen sedan kriminalvårdsreformen sattes i verket. Detta har naturligt påverkat inriktningen och förutsättningarna för kriminalvården. Låt mig bara nämna att antalet interner som avtjänat längre frihetsstraff för allvarliga brott kraftigt har ökat under de senaste åren. Detta ställer också nya krav på anpassning i kriminalvårdssammanhang. Kanske en satsning på ytterligare en sluten riksanstalt med hög säkerhetsgrad skulle vara motiverad, så till vida att man då hade lättare att uppnå målen i fråga om differentiering och mindre restriktioner vid andra anstalter, som nu måste ta emot även det svåra klientelet. Detta drabbar i sin tur samtliga intagna på anstalterna i fråga. Herr talman! Jag vill till sist understryka att vi från moderat håll inte kan acceptera att man försöker lösa beläggningssituationen genom att förändra och minska brottspåföljden. Lagstiftningen och straffmätningen måste även i framtiden vara grundad på noggranna rättsliga och kriminalpolitiska ställningstaganden. Dessa överväganden måste också vara klart förankrade i det allmänna rättsmedvetandet. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till samtliga tre moderata reservationer som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman!

En aldrig så bra kriminalpolitik misslyckas, om den inte som sin grund har en progressiv allmän samhällspolitik. anstaltsbeläggningen kommer att öka under den kommande femårsperioden — med en oförändrad kriminalpolitik, som man säger i budgetpropositionen. Man borde kanske tillägga med en oförändrad allmän politik och som exempel nämna med en oförändrad ungdomsarbetslöshet och med en fortsatt social nedrustning. Exemplen är frågor som inte direkt ingår i kriminalpolitiken, men som utan tvivel påverkar i vad mån en kriminalpolitik har framgång eller inte. Regeringen drar inte några sådana slutsatser i sin proposition. Det gör inte heller utskottet. Regeringen bedriver en mycket återhållsam kriminalpolitik. Inga medel anslås för en fortsättning av reformeringen av kriminalpolitiken. Reformförslag som lagts fram av olika utredningar och som det i alla fall i teorin finns en bred uppslutning kring genomförs inte — av statsfinansiella skäl. Utskottet godtar dessa regeringens överväganden. Detta är enligt vår mening ett egendomligt sätt att spara. Man sparar på kort sikt och slösar på lång sikt. Det framgår t.o.m. av själva budgetpropositionen. Man säger där: ”Eftersom återfallsbrottsligheten utgör en avsevärd del av den samlade kriminaliteten är det uppenbart att ett framgångsrikt arbete för att underlätta lagöverträdarnas anpassning fyller en mycket betydande funktion även från brottsförebyggande synpunkter.” Detta konstateras i propositionen, men sedan tar man inte några initiativ för att följa upp detta konstaterande. Allt skall vara som förut. Vi har i vår motion 519 lagt fram förslag till reformer som visserligen innebär en del kostnader, men som skulle ge förutsättningar för en bättre kriminalpolitik och därmed också besparingar på sikt. Det finns säkerligen flera bra förslag att genomföra än dem vi tagit upp, men tyvärr har några initiativ inte kommit från regeringen propositionsvägen. Vi har denna vår fått ett förslag till riksdagen som rör kriminalpolitiken, och det förslaget innebär inte alls några reformer, utan i stället ökad repression. Jag skall inte närmare gå in på det, eftersom det inom kort behandlas här i kammaren. Jag skall heller inte gå in i detalj på de förslag som vi lägger fram i motion 519. De har tidigare behandlats i riksdagen och är väl kända. De avstyrks samtliga av utskottet av olika skäl: i väntan på utredning, av statsfinansiella skäl och av det skälet att de redan är föremål för genomförande. Det sistnämnda skälet anförs när det gäller motionens förslag om en snabbare utbyggnad av lokalanstaltsystemet och en ökad satsning på frigångshem. Vi ser utskottets besked och skrivningar som positiva, och vi kan av detta skäl för det här budgetåret godta utskottets förslag på punkt 6 i betänkandet. På övriga punkter vill jag yrka bifall till motion 519 yrkande 2, som rör Yrkandena 1 och 3 i motionen gäller förändringar i medelsberäkningen. I yrkande 1 föreslår vi en höjning av anslagen till biblioteksersättningen. Vi anser nu liksom förra året att staten skall ge full kostnadstäckning för denna verksamhet, och även om denna anslagspost har behandlats välvilligare detta år uppnås ändå inte denna kostnadstäckning. Vi föreslår att medelsberäk ningen på den här punkten görs enligt kriminalvårdsstyrelsens förslag. Jag yrkar med detta bifall till motion 519 yrkande 1. När det slutligen gäller anslagen till frivården för behandlingsoch stödåtgärder anser vi också här att anslag bör utgå enligt kriminalvårdsstyrelsens förslag. Regeringen föreslår en nedskärning i förhållande till föregående år med 200 000 kr. , trots att KVS i både sitt besparingsförslag och sitt reformförslag har räknat upp denna post med 550 000 kr. Denna nedskärning kommenteras inte vare sig av utskottet eller i regeringspropositionen. Vi anser från vpk att det knappast är framsynt att göra nedskärningar just här — en väl fungerande frivård är ju en av förutsättningarna och ett av medlen för att få återfallsbrotten att minska och därmed på sikt spara pengar. Jag vill alltså slutligen, herr talman, yrka bifall till motion 519 yrkande c8

Herr talman! Situationen på våra fängelser är ganska besvärlig. Platsbeläggningen är hög. Det betyder att det är svårt att klara den ur kriminalvårdssynpunkt så viktiga differentieringen av de intagna, dvs. att inte blanda personer med en hårdare kriminell bakgrund med förstagångseller engångsbesökare. För att kriminalvården skall kunna tillgodose rimliga anspråk på differentiering bör beläggningen inte överstiga 85 20. Under budgetåret 1980/81 var som mest drygt 96 26 av antalet platser belagda. Under de ur beläggningssynpunkt tyngsta månaderna var beläggningen 92 Zo. I kampen mot narkotikan har riksdagen tvingats höja straffen för narkotikabrott, och det har tyvärr fått den allvarliga ”baksidan” att fängelserna nu har en mycket kraftigare beläggning. En ännu allvarligare baksida är att narkotikan har kommit in på anstalterna. Den här situationen är naturligtvis mycket pressande för personalen på fängelserna. I budgetpropositionen föreslås ytterligare 190 platser för att hjälpa upp situationen, förutom att 140 tidigare stängda anstaltsplatser tillfälligt har öppnats. Detta är naturligtvis inte tillräckligt, vilket framgår om man blickar ini den dystra kriminalvårdsframtiden. Prognoserna tyder på att beläggningen kommer att öka med 5—10 96 under den närmaste femårsperioden, med en oförändrad kriminalpolitik. En 10-procentig ökning skulle innebära ett behov av omkring 400 platser ytterligare. Kammaren kommer så småningom att behandla angelägna förslag om att minska platsbeläggningen — förslag som också är starkt motiverade ur kriminalvårdssynpunkt. Men under tiden fordras ändå andra åtgärder. Medel till ytterligare platser är en bit. Men det måste också finnas ett innehåll i kriminalvårdsverksamheten, t.ex. biblioteksverksamhet, för att vi skall kunna bidra till den kriminalvård vi önskar ha. Vpk har i en motion krävt 390 000 kr. mer än vad regeringen föreslagit till biblioteksverksamheten. Vpk, som ännu inte har tagit sitt samhällsekonomiska ansvar, har gjort till regel att när det passar bjuda över regeringens politik. I det här fallet har man gjort det trots att regeringen har föreslagit en kraftig höjning av biblioteksanslaget. Det är närmare bestämt en 25-procentig ökning, från 1,2 miljoner till 1 496 000 kr. — detta trots det kärva budgetekonomiska läget. Utskottet har hälsat den av regeringen föreslagna kraftiga höjningen med tillfredsställelse, och man avstyrker därmed vpk-motionen. Som jag nämnde tidigare har de hårdare tagen mot narkotikabrottsligheten inneburit att narkotikan kommit in på anstalterna. Av det skälet bedrivs nu särskilda försöksverksamheter med narkotikafria avdelningar. För att man skall kunna kontrollera om narkotika förekommer på fängelserna finns det en generell möjlighet att ta urinprov på de intagna och se om de missbrukat narkotika. Dessutom finns det särskilda vårdprogram. Det mest bekanta för kammaren är Österåkersprojektet. Det behövs erfarenheter, forskning och utvecklingsarbete på det här området, så att man kan finna lämpliga metoder för att bekämpa narkotikamissbruket. Att hasta fram och öppna fler avdelningar och starta fler projekt är sannerligen inget recept, om man är intresserad av att nå målet. Regeringen har föreslagit nya forskningspengar till kriminalvårdsstyrelsen för att man där skall kunna göra utvärderingar. Utskottet avstyrker därför de motioner från vpkoch centerhåll som tar upp problemet med narkotikan på fängelserna. Herr talman! Jag vill också beröra de tre moderata reservationerna. Den första rör frivården, där moderaterna vill minska det av regeringen föreslagna anslaget med 11 miljoner. Detta besparingsförslag härrör från frivårdskommittén, som har föreslagit att övervakningstiden för dem som har dömts till skyddstillsyn skall förkortas till ett år. Under övervakningstiden skall en väsentligt intensivare kontakt mellan den dömde och övervakaren finnas. Detta kommittéförslag bereds nu i justitiedepartementet. Det är ju praxis att man låter regeringen lägga fram förslagen och att vi sedan granskar dem i riksdagen. Den etablerade ordningen har utskottet inte heller den här gången velat frångå. I den moderata reservationen nr 2 vill man uppnå besparingar genom en minskning av anslaget till vårdutbildningsnämnden. Förutsättningarna för vårdutbildningsnämndens verksamhet kommer att förändras, eftersom kommuner och landsting skall ta över huvudmannaskapet för de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna den 1 januari 1983. Moderaterna vill då inte anslå medel för våren 1983. Men det kan faktiskt vara nödvändigt att ha pengar anslagna så att man kan klara övergången. Det kan bli fördröjningar. Om så inte blir fallet, kommer pengarna inte att användas, och därmed kan vi säga att det moderata förslaget till besparing i det här fallet blir mer en budgetteknisk besparingsfint än en reell besparing. Den tredje moderatreservationen berör lokalanstaltsutbyggnaden och hanteringen av platsbeläggningen. Regeringen har i budgeten angivit att en plan för snabbare utbyggnad av lokalanstalterna skall sättas i sjön, vilket innebär bl.a. att nya lokalanstalter byggs i områden där det finns brist och att anstaltsbyggnader från anno dazumal skall ersättas. Nya anstaltsplatser behövs av de skäl som tidigare nämndes och som har att göra med överbeläggningen, men också för att klara en differentiering. Man kan naturligtvis säga att det effektivaste sättet att klara en överbeläggning är att bygga nya anstalter, men det gäller också att se över den kriminalvårdspolitik vi har. Vi vet att fängelserna avhåller människor från att begå brott. Men vi vet också att en fängelsevistelse kan bryta ner en människa och tyvärr också förvärra brottsprognosen. Därför finns det från kriminalvårdssynpunkt starka skäl för att låta dem som dömts till fängelse för mindre allvarliga brott få möjlighet att pröva andra former för att avtjäna straffet än att sitta i fängelse hela tiden. — Dessa tankegångar har moderaterna reserverat sig emot. Herr talman! Jag skulle till sist också vilja kommentera Marie-Ann Johanssons synpunkter på kriminalvårdspolitiken, som hon ansåg vara dålig.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
Herr talman!

Jag vill bara kommentera vad Bonnie Bernström sade i fråga om biblioteksersättningen. Hon menar att vi inte har tagit vårt samhällsekonomiska ansvar. På detta område har man hittills inte haft full kostnadstäckning. Det har innburit att man vältrat över kostnaderna på kommunerna. Samhällsutgifter har det alltså blivit under alla omständigheter. Risken finns att kommunerna nu inte klarar dessa utgifter och att det blir en försämrad biblioteksersättning. Det kan tyckas mycket med en ökning på 25 Zo. Den ökningen är emellertid inte tillräcklig. Vi har gjort våra anslagsberäkningar utifrån KVS förslag. Att det inte räcker med en så pass stor höjning som ändå föreslagits i propositionen beror på att det har varit en eftersläpning under flera år. Man behöver alltså ytterligare pengar. Det är ju inte fråga om stora summor totalt sett. Sedan vill jag påpeka att vpk inom justitiedepartementets område också har lagt fram förslag till besparingar, som har avslagits av övriga partier här i kammaren. På detta område går alltså våra förslag ungefär jämnt ut.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att erinra om att det har varit en 2-procentig besparing på de flesta statliga områden. Men på detta område, som gäller kriminalvårdens biblioteksverksamhet, blir det alltså en 25 procentig höjning. Det betyder att vi tycker att detta är en mycket viktig verksamhet och att man får resurser till ett intellektuellt innehåll också under den tid som man tillbringar på en anstalt — och som innebär en fruktansvärd tillvaro i och för sig. När det gäller vpk:s samhällsekonomiska ansvar är väl de besparingar som har föreslagits totalt sett en droppe i havet i förhållande till de besparingar som ändå måste göras.

Herr talman! Detta betänkande behandlar vad som händer när en tilltalad är kallad till en huvudförhandling i domstol i brottmål och låter bli att komma. De regler som gäller nu säger att ett mål i vilket man tror att man skall döma till böter får företas till huvudförhandling, även om den tilltalade inte är närvarande, Det händer ofta att tilltalade inte kommer till domstolar, och det bereder myndigheterna besvär. Det är domstolar, åklagare och försvarare samt enskilda personer såsom vittnen och målsägande som berörs. Det är inte nog med att det vållar besvär att den tilltalade inte kommer, utan det föranleder också kostnader. Det kostar pengar när man har satt ut ett mål. Får man sedan inställa det, sitter kanske domstol och åklagare där utan att ha något speciellt att göra just vid den huvudförhandlingen. Detta är inte något nytt problem, utan det har uppmärksammats länge. Rättegångsutredningen, som tillsattes 1977, fick i sina direktiv det beskedet, att den var oförhindrad att pröva spörsmål som har samband med problemet att så många utsatta huvudförhandlingar måste ställas in till följd av bl.a. parts utevaro från förhandlingen. Utredningen var alltså oförhindrad att ta upp den här frågan. Sedan har justitieministern ändrat sig och gett utredningen i uppdrag att snarast möjligt och med förtur lägga fram förslag i det här ärendet. Det har utredningen också gjort. Den har skrivit en promemoria som till stor del överensstämmer med den proposition som ligger till grund för betänkandet. Promemorian var kanske bättre än propositionen i vissa avseenden, därför att i promemorian sade man bl.a. att åtminstone en offentlig försvarare skulle vara närvarande, om man tog upp ett mål till behandling utan att den tilltalade hade kommit. Denna promemoria från rättegångsutredningen gick ut på remiss. Jag vill inte säga att remissinstanserna var så väldigt negativa, men inte heller att de var förtjusta. En del sade att man i vart fall inte skall döma till fängelse, och en del sade att man inte skall döma till skyddstillsyn, om den tilltalade inte är närvarande. Av samhällsekonomiska skäl har vi emellertid fått den här propositionen.

För att man skall få döma en åtalad som icke är närvarande till fängelse skall han ha uteblivit två gånger. Annars räcker det att han uteblivit en gång, fastän han delgivits kallelse. Lagrådet var inte särskilt förtjust över den här propositionen. Två ledamöter menade att man kanske ändå fick godta den, men de uttalade sina betänkligheter. Ett justitieråd ansåg att propositionen var sådan, att den inte borde läggas till grund för lagstiftning, särskilt inte i nuvarande läge, då arbete pågår inom rättegångsutredningen. Gunnar Biörck i Värmdö och jag tyckte inte heller att den här propositionen skulle läggas till grund för ett beslut i riksdagen. Vi har därför motionerat om avslag på propositionen. Tyvärr har utskottet inte avstyrkt propositionen utan i stället vår motion. Det glädjer mig ändå litet att det av betänkandet framgår att utskottet tagit ståndpunkt med inte så liten tveksamhet. Som jag ser det är det väldigt viktigt i ett rättssamhälle att domstolar dömer så bra som det någonsin är möjligt. En förutsättning för att domstolar skall kunna döma bra är att man hör den som är tilltalad. Det är viktigt när det gäller att bestämma om det har begåtts ett brott eller inte, men det är också viktigt när man skall avgöra vilken påföljd den tilltalade skall ha. Här har man alltså möjlighet att i domstolen höra vittnen och målsägande och bestämma att den tilltalade skall utge ersättning. Men den tilltalade är inte där; han hörs över huvud taget inte. När det gäller påföljden har man kanske inte ens en personutredning. Hur skall man då kunna avgöra om han skall ha fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn? Vad bygger då domstolen på? Jo, domstolen bygger på ett förundersökningsprotokoll. Domstolen gör en förhandsbedömning. Jag har alltid tyckt att det är väldigt viktigt att den som är åtalad inte har en känsla av att han eller hon är dömd på förhand, utan att den som kommer inför domstol vet att här finns inga förutfattade meningar. I det här fallet måste man alltså på ett eller annat sätt träffa ett avgörande, och den tilltalade är, som jag ser det, dömdi förväg. Justitieministern har, liksom utskottet, varit försiktig och sagt att det här bara skall förekomma i undantagsfall. Men då undrar jag varför man över huvud taget antar den här propositionen. Om det bara gäller undantagsfall kan den samhällsekonomiska vinsten inte bli särskilt stor. Kan den ringa ekonomiska vinst som det kan bli fråga om verkligen uppväga att viktiga principer åsidosätts? Det gäller principen att ingen skall dömas ohörd. Jag menar alltså att det är viktigt för en tilltalad att han kommer inför domstol. Det kan vara så att han blir avskräckt av detta, och det är vad vi vill. Han tycker att det är så otrevligt att han inte vill komma dit igen, och därför begår han inga nya brott. Det kan också vara så, vilket inte är så ovanligt, att domstolen tar itu med honom och talar igenom hans personliga förhållanden. Domstolen kan på det sättet vara till nytta och hjälpa honom i fortsättningen. Det är också viktigt för allmänheten att man har en riktigt fungerande rättsskipning. Det ger en trygghet också för andra än dem som ställs inför domstol. Sist men inte minst vill jag säga att jag inte tycker att man skall sätta någon människa i fängelse, om inte den människan har fått försvara sig inför en domstol. Därför yrkar jag bifall till Gunnar Biörcks och min motion.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas tillstyrker ett enhälligt justitieutskott regeringens proposition om, som det heter, vidgade möjligheter att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro. Vi har av Inger Lindquist redan fått en utförlig förklaring av vad detta innebär i praktiken. Vpk har i en partimotion föreslagit att propositionen skall avslås av riksdagen. Jag tycker mig liksom Inger Lindquist i utskottets betänkande skönja en viss tveksamhet och en viss vånda i samband med att man biträder förslaget. Man har förståelse för den kritik som har riktats mot förslaget, eftersom det innebär att det måste göras en viss förprövning av skuldoch påföljdsfrågan. Man urskuldar sig med att denna ordning redan tillämpas när det gäller att döma till böter i den tilltalades utevaro. Man understryker vad som sägs i propositionen om att det är viktigt att denna förprövning inte blir så omfattande, att det uppkommer risk för att bedömningen vid själva huvudförhandlingen påverkas. Man säger vidare att det kommer att bli mycket sällan som denna möjlighet att döma i den tilltalades utevaro kommer att kunna tillämpas, om inte den tilltalade har erkänt gärningen. Utskottet framhåller att huvudprincipen även framdeles måste vara att den tilltalade skall vara närvarande vid rättegången. Man anser att det är angeläget att mera effektiva medel för att förmå den tilltalade att inställa sig tillrättegången övervägs. Man vill följa den nya lagstiftningen noga och anser att erfarenheterna bör redovisas för riksdagen, exempelvis i en kommande budgetproposition. Utskottet anser också att det är viktigt att straffsanktionen följer så snabbt som möjligt efter brottet, men menar att man heller inte får bortse från att redan själva rättegången kan ses som ett slags sanktion och att det därför från kriminalpolitisk synpunkt kan vara av värde att den genomförs på traditionellt sätt. Också straffrättsliga överväganden kan således enligt utskottet tala emot att utvidga möjligheterna att avgöra mål i den tilltalades utevaro. Alla dessa överväganden, som jag har hämtat från utskottets betänkande, visar enligt min mening att utskottet måste ha känt stor tveksamhet inför att tillstyrka förslaget. Man kan fråga sig varför utskottet ändå slutligen stannar för att göra detta. Det enda utskottet anför för ett sådant beslut är just att det är viktigt att straffsanktionen följer så snabbt som möjligt efter brottet. Enligt min mening kan ett bifall till förslaget få rakt motsatt effekt, för utan tvivel innebär det här lagförslaget att man från statsmakterna ytterligare sanktionerar möjligheterna att utebli från rättegång. Vi vet inte hur många som i fortsättningen kommer att utebli just därför att det kommer att finnas en möjlighet att slippa att inställa sig och därför att samhället ändå kommer att utmäta domen. Man kommer också i kallelsen till målet att bli informerad om att domstolen kommer att avdöma målet, även om man inte inställer sig till rättegången. När det i stället är fråga om att bli dömd till fängelse måste den tilltalade utebli två gånger i följd. Det kan alltså bli så att den som med nuvarande heter att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro lagstiftning skulle ha infunnit sig första gången inte kommer alls i fortsättningen. I just dessa fall kan alltså enligt vår mening lagförslaget innebära att rättegångskostnaderna ökar och tiden mellan brott och straff förlängs. Regeringen har motiverat sitt förslag med samhällsekonomiska hänsyn. Det är huvudmotivet för regeringen när den lägger fram sitt förslag. Utskottet underkänner indirekt detta motiv från regeringen då man konstaterar: ”När det gäller vilka lösningar som bör väljas vill utskottet slå fast att de inte får innebära regleringar som går ut över intresset av att rättssäkerheten upprätthålls. Detta måste enligt utskottets mening vara utgångspunkt för prövningen av det förslag som regeringen har lagt fram.” Det är litet synd att utskottet med detta lämnar besparingsmotivet därhän. Det är ett mycket bristfälligt och knapphändigt material som regeringen lägger fram för att påvisa att förslaget kommer att innebära besparingar. De siffror man har när det gäller antalet fall där den tilltalade uteblivit kommer från 1977 och är alltså fem år gamla. Man har inte heller bedömt i vilken mån lagförslaget i sig kan komma att innebära att fler uteblir, liksom man inte tagit hänsyn till att överklagandena kan komma att öka. Det hade varit intressant om utskottet hade kompletterat underlaget på dessa punkter. Men jag kan förstå att man lämnar besparingsmotivet därhän, för det är ju ytterst tveksamt om förslaget kommer att innebära besparingar — speciellt med tanke på att utskottet påpekar hur sällan man kommer att använda sig av den här lagen. Det är då också fråga om av vilken storleksordning dessa besparingar kommer att vara. Utskottet borde i konsekvens med detta ha avstyrkt propositionen. Regeringens huvudskäl för sitt förslag är ju just besparingar. Utskottet vill sätta rättssäkerheten främst. Men oavsett hur sällan denna lag kommer att användas innebär själva förslaget att man gör ytterligare ett avsteg från den för rättssäkerheten så viktiga principen att en anklagad har rättighet och skyldighet att närvara vid domstolsförhandlingarna. Herr talman! Utskottets behandling av propositionen har ytterligare stärkt oss i uppfattningen att propositionen bör avslås av riksdagen. Jag vill yrka bifall till vpk-motion 2188, som innebär avslag på propositionen.

Herr talman! Lagförslaget har redan presenterats ganska utförligt av Inger Lindquist och i viss mån även av Marie-Ann Johansson. Men jag tycker nog att utskottet mycket väl har motiverat sitt ställningstagande för propositionsförslaget. Det är klart att man kanske kan kritisera ett system som av samhällsekonomiska skäl tillåter domstolarna att döma i den tilltalades frånvaro. Det är inget eftersträvansvärt, och det är inte regeringen och utskottet ute efter. Men det går inte heller att ha ett system som sätts ur spel medvetet av vissa människor. Vad skulle det leda till i det långa loppet? Uppskattningsvis var det, som vi redovisat i utskottsbetänkandet, 3 600 huvudförhandlingar som år 1977 måste inställas på grund av den tilltalades utevaro. Det är på tok för många. Och misstanken att antalet har ökat från 1977 finns naturligtvis också — men vi har ingen statistik på det. Detta kostar samhället stora pengar, och i det läge som vi befinner oss i samhällsekonomiskt sett måste allt göras för att få en ändring till stånd. Men utskottet är lika angeläget som motionärerna om att de nya möjligheter som nu öppnar sig för domstolarna inte skall tillämpas slentrianmässigt. Detta betonar också utskottet. Lika viktigt är det, bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt och av kriminalpolitiska skäl, att det blir så kort tid som möjligt mellan brott och dom. Vidare krävs försiktighet vid förprövningen. Utskottet har i det avseendet skrivit så pass klart att befarade risker kan uteslutas. Skuldfrågan måste vara tillfredsställande utredd, och de påföljder som kan komma i fråga är begränsade. Personundersökningarna eller i förekommande fall den tilltalades personliga förhållanden måste vara kända för att påföljdsfrågan skall kunna bedömas. Undantagen är redovisade i betänkandet. I tveksamma fall skall mål inte avgöras i den tilltalades utevaro. Domstolarna måste i varje fall ta ställning till vilken personundersökning som erfordras för att få tillräckligt underlag för bedömande av påföljdsfrågan. Därtill säger utskottet att det ligger i sakens natur att fängelse i frånvarofall inte annat än undantagsvis bör utdömas utan att personundersökning har gjorts. Huvudprincipen skall vara att den tilltalade skall vara närvarande vid rättegången. Därför måste alla möjligheter att förmå den tilltalade att inställa sig utnyttjas. När ingenting annat återstår och kriterierna i övrigt är uppfyllda skall den här lagen kunna tillämpas — inte annars. Vånda sade Marie-Ann Johansson att utskottet hade haft. Ja, utskottet är liksom motionärerna i viss mån kritiskt mot en sådan här lag. Men med alla begränsande förutsättningar för tillämpningen bör den dock kunna antas, eftersom tillräckliga rättssäkerhetskrav ändå synes bli tillgodosedda. Därtill kommer att vi i utskottet hyser stor respekt för domstolarna och deras dömande verksamhet. Utskottet vill i alla fall poängtera vikten av att tillämpningen av denna nya lag noga följs och att erfarenheterna redovisas för riksdagen. Det gäller bl.a. hur stora effekterna blivit när det gäller antalet inställda huvudförhandlingar, vilka påföljder som dömts ut vid utevaro och i vilken utsträckning sådana domar har överklagats. Skulle den uppföljningen kräva författningsändringar menar utskottet att regeringen skall ta initiativ till sådana ändringar. Vi tror att resultatet också blir besparingar, men det finns också en kriminalpolitisk aspekt på saken. Herr talman! Med det här sagda vill jag yrka bifall till ett enhälligt utskottsbetänkande.

Herr talman! Utskottets talesman Åke Polstam sade i början av sitt anförande att utskottet har väl motiverat sitt ställningstagande att tillstyrka propositionen. Jag har inte funnit några särskilt bra motiv i utskottets betänkande, och jag kan inte påstå att jag heller i Åke Polstams anförande kunde hitta några väl motiverade ställningstaganden. Tvärtom, Åke Polstam fortsatte att urskulda sig — det gör också utskottet i betänkandet. Han menade att det här inte är någon särskilt bra lag, men nu kommer förslaget från regeringen, och då får vi se till att slussa det igenom riksdagen. Åke Polstam sade t.o.m. att utskottet är kritiskt till lagen men att den med alla begränsningar bör kunna antas. Jag skulle gärna vilja ha svar av Åke Polstam på frågan: Om lagen nu inte är så bra — varför skall den då antas?

Herr talman! Vad Åke Polstam har sagt har inte fått mig att tycka något annat än jag tyckte från början. Åke Polstam sade att det förekommer många fall där den tilltalade uteblir. Jag vill då bara framhålla att rättegångsutredningen sagt att resultatet av de undersökningar utredningen gjort tyder på att de från domstolarna påtalade problemen faktiskt sett kanske inte är så stora som de på sina håll upplevs. Sedan är det ju faktiskt så att rättegångsutredningen håller på med sitt arbete. Det är ju inte så att vad man nu föreslår är det enda sättet att komma till rätta med det faktum att den tilltalade uteblir från domstolen. Utredningen överväger att effektivisera vitena och hämtningarna. Jag tycker att justitieministern haft litet för bråttom när han framlagt den här propositionen. Han kunde ha givit sig till tåls.
Herr talman! Marie-Ann Johansson har inte funnit några motiv för att tillstyrka propositionen. Jag beklagar det. Visst har utskottet varit tveksamt — det har jag redovisat. Men läs utskottsbetänkandet en gång till och begrunda det, Marie-Ann Johansson. Då tror jag att Marie-Ann Johansson hittar motiven. Det finns motiv för lagen, även om vi är litet tveksamma. Marie-Ann Johansson frågar: Varför skall lagen då antas? Ja, dels har vi kostnadsaspekten — den är redovisad —, dels vill vi inte ha ett system som gör det möjligt för vissa människor att avsiktligt sätta rättsväsendet ur funktion genom att helt enkelt vägra att komma. Som det nu är går det bra. Det är för mig ett starkt skäl för att tycka att lagen nu i varje fall skall prövas.
Herr talman! Jag har läst utskottets betänkande, och det enda jag har hittat av motiv är uppfattningen att tiden mellan brottet och domen bör vara kort. Men utskottet redovisar i betänkandet så stor tveksamhet inför lagförslaget att jag tycker att det är förvånande att utskottet tillstyrkt det. I vad gäller kostnadsaspekten har vi i motionen — och jag har understrukit det i mitt anförande — visat att det inte alls är säkert att regeringsförslaget skulle innebära besparingar. I stället kan det mycket väl komma att innebära att fler människor uteblir från rättegången. Åke Polstam sade både nu och i sitt förra anförande att uteblivandena är alldeles för många. Det kan vi instämma i. Men med detta förslag sanktioneras ett uteblivande, och det blir förmodligen ännu fler uteblivanden från rättegångarna. I stället borde man avvakta rättegångsutredningens förslag och de övriga förslag som kommer att läggas fram för att effektivisera vitesoch hämtningsinstituten. Med det nu föreliggande förslaget sanktionerar statsmakterna att det går bra att stanna hemma. I brev till dem som är kallade till rättegång kommer man att skriva att ”kommer ni inte, dömer vi ändå”. Vad kommer det att innebära, Åke Polstam, om inte att fler människor stannar hemma?
Herr talman! Sådana funderingar kan man naturligtvis ha, men vi vet ingenting om detta. Jag vill ännu en gång poängtera att det är ett enigt utskott som har tillstyrkt förslaget. 14 ledamöter från fyra olika partier i riksdagen är överens om att pröva den här ordningen. Då tycker jag att vi också skall göra det.
Herr talman! Jag känner ett behov av att understryka att jag inte har varit tveksam rörande denna lag. Den är framlagd helt enkelt därför att det finns ett behov av att i vissa fall kunna döma människor som inte kommer till rättegången, som av tredska håller sig undan och där det inte finns något kriminalpolitiskt behov av att de är närvarande. Det är inte fråga om att införa någon ny princip. Redan nu kan man för vissa brott döma fastän den tilltalade inte har infunnit sig. Jag tycker också att det är angeläget att framhålla vikten av att människor inte alltför länge skall kunna hålla sig undan genom att underlåta att efterkomma domstols förelägganden. Jag vill understryka att i det säkert ringa antal fall där denna möjlighet skall användas är det inte fråga om att döma människor ohörda — det är fråga om att döma människor som systematiskt vägrar att bli hörda. Jag är tacksam mot utskottet för den nyanserade skrivning som har gjorts. Den kan säkerligen bilda ett gott underlag för våra domstolar — som också jag har fullt förtroende för — när de skall handlägga frågor av detta slag.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga att justitieministerns ord inte har lugnat mig. Vi har talat om principer som vi tycker är viktiga, och justitieministern berör inte dem. Det är viktigt att slå vakt om dessa principer i ett rättssamhälle. Vi har regeln att domstolarna kan döma till böter trots att den tilltalade har uteblivit från rättegången, och jag har ingenting att invända mot att man fortsätter med detta. Men genom det här förslaget skall man kunna döma människor till fängelse utan att de har hörts i domstol. Det är faktiskt också så att domstolen kan döma till skyddstillsyn, och sedan kan den förverkas utan att man har prövat om vederbörande har begått brott. Och det kan bli ett förverkande som omfattar rätt många månaders fängelse. Vi slår alltså här in på en väg som jag tycker är farlig.

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande 1981/ 82:46 om anslag till rättshjälpskostnader m.m., och jag vill med några ord ge mina synpunkter på frågan. Enligt föreliggande förslag skall rättshjälpskostnaderna skäras ned med ca 40 milj.kr. Denna nedskärning kommer i huvudsak att ske på bekostnad av ersättningen till offentliga försvarare och biträden vid allmän rättshjälp. Att de borgerliga partierna lägger fram förslag till besparingar är i och för siginte något märkvärdigt; det har de gjort under hela detta riksdagsår. Men de har lagt fram sina förslag utan att ta reda på vilka som drabbas. Så är det t.ex. i fråga om anslaget till rättshjälpskostnader. Man tar ingen hänsyn till dem som drabbas av det. Det anmärkningsvärda är att de borgerliga partierna accepterar förslaget från departementet utan att detsamma har varit ute på remiss. Vi socialdemokrater anser att riksdagen skall ha ett sakligt underlag för sina ställningstaganden. Så har alltså inte skett i detta ärende. Det visar på en ringaktning för riksdagen, som inte får någon rimlig möjlighet att bedöma förslaget. Att remissbehandla olika förslag är en viktig del av vår demokrati. Att så många som möjligt får föra fram sina åsikter och att därefter utforma förslag till beslut är ett måste för en levande demokrati. Konstitutionsutskottet har yttrat sig över förslaget, och utskottets majoritet har inte haft något att erinra mot detsamma. De socialdemokratiska ledamöterna har dock en avvikande mening, och i likhet med s-gruppen i justitieutskottet pekar man på att remissförfarandet har blivit en ren formalitet. Som jag tidigare sagt är förslaget inte på något vis överraskande. Det går helt i linje med de borgerliga partiernas synsätt. Vi socialdemokrater har lagt ett annat förslag. Även om vi inte har några remissförslag att stödja vårt förslag på, anser vi att medelsberäkningen är alldeles för låg. Tittar vi på anslaget från 1981 83 till 220 milj.kr. Någonstans skall besparingarna ske, men var det är frågan. Det kan vi kanske få svar på här i kammaren i dag. Till sist, herr talman! Vårt rättshjälpssystem skall vi värna om. Människor skall kunna känna trygghet när de ber om hjälp. De skall kunna få hjälp. Vi ska inte säga nej av besparingsskäl. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till detta betänkande.

Herr talman!
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har inte någon motion som behandlar anslaget till rättshjälp. Det innebär dock inte att vi accepterar regeringens förslag utan beror på ett missförstånd inom gruppen under allmänna motionstiden. Vi delar helt den uppfattning som kommer fram i den socialdemokratiska motionen och reservationen. Vi kan inte acceptera en budgetberäkning, som bygger på ännu inte framlagda och till sitt innehåll okända förslag från regeringen. Den riktiga arbetsmetoden måste ju vara att basera medelsberäkningen på kända fakta och fattade beslut. De eventuella regeringsförslag som skall påverka budgeten bör läggas fram samtidigt med budgetförslaget. Det är enligt vår mening den enda rimliga arbetsmetoden i riksdagen. Det tillvägagångssätt som nu har tillämpats innebär en häpnadsväckande nonchalans gentemot oppositionspartierna. Vi har att ta ställning till ett budgetförslag, där vi inte har tillgång till alla de förslag som skall påverka budgeten. För så vitt inte regeringen menar att vi skall ta utredningsförslaget som en del av budgetpropositionen och göra bedömningen utifrån det förslaget. Det innebär i så fall i stället att man reducerar remissbehandlingen av utredningen till en formalitet — också det ett högst diskutabelt förfaringssätt.
Rättshjälpslagen fyller i det hänseendet högt ställda anspråk.
Det har ju också visat sig att denna metod att lägga fram budgetförslag misslyckats när det gäller minskningen av antalet nämndemän. Här kom det inte ett regeringsförslag, och utskottet fick alltså justera regeringens budgetförslag. Vi har nu att ta ställning i fråga om anslaget till rättshjälpen. Det enda rimliga måste vara att beräkna anslaget utifrån nu kända fakta. Någon proposition föreligger ännu inte som innebär den besparing om 25 miljoner som förutsätts i utskottsmajoritetens förslag till medelsberäkning. Om riksdagen under budgetåret sedan kommer att fatta beslut som innebär besparingar på detta område, innebär det bara att inte hela medelsanvisningen behöver tas i anspråk. Jag vet inte om det här sättet att lägga fram en budget härrör från regeringens sifferexercis när det gäller besparingar. Man sätter upp en siffra som besparingsmål, och sedan skall detta mål nås till vilket pris som helst. I det här fallet är priset att riksdagsbeslut och remissbehandling reduceras till formaliteter. Detta har tydligen, märkligt nog, inte majoriteterna i vare sig konstitutionseller justitieutskottet något att invända emot. Vpk kan däremot inte acceptera detta handläggningssätt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Till vårt ställningstagande i vad gäller den konkreta besparingen på rättshjälpens område skall vi naturligtvis återkomma när förslag föreligger från regeringen.

Rättshjälpen kan alltså inte undantas från de allmänna besparingssträvandena. Det har fattats åtskilliga beslut om besparingar inom rättshjälpen. 1980 beslutade riksdagen om ändringar i rättshjälpslagen som beräknades medföra besparingar på 16 milj.kr. och 1981 om sådana ändringar som beräknades medföra besparingar på drygt 20 milj.kr. De gjorda besparingarna är emellertid inte tillräckliga. I en promemoria som har utarbetats inom regeringskansliet har därför presenterats förslag till ändringar inom rättshjälpen som sammantagna syftar till att minska belastningen på rättshjälpsanslaget med ungefär 50 milj.kr. Förslagen är av den arten att den grundläggande målsättningen för rättshjälpen knappast påverkas. Promemorian är nu ute på remiss. Regeringen har redan i årets budgetproposition föreslagit riksdagen att det belopp som anvisas till rättshjälpen skall beräknas med utgångspunkt i att de besparingar som föreslås i promemorian också genomförs. De förslag som promemorian innehåller syftar till besparingar på ungefär 50 milj.kr. årligen. Regeringen har målsättningen att lämna riksdagen ett förslag som leder till denna besparing. Innan en proposition skrivs kommer regeringen att överväga resultatet av remissbehandlingen av departementspromemorian. Naturligtvis kommer också remissvaren att påverka propositionsskrivningen. Men det är viktigt att påpeka att besparingsmålet inte skall förändras, utan det är innehållet som skall påverkas i det förslag som sedan läggs fram. Det är en god princip att beräkna anslagen så realistiskt som möjligt och att inte begära mer pengar än som behövs. Regeringen har, på ett fullt korrekt sätt, begärt att ett så stort anslag skall anvisas som enligt vad som nu kan antas kommer att behövas. Konstitutionsutskottet har inte heller funnit anledning till kritik mot regeringens förfaringssätt. Socialdemokraterna har här i riksdagen motionerat om besparingar på rättshjälpssidan. De synpunkterna finns med i denna promemoria. När det gäller remissförfarandet är det självklart att man inte kan tala om en formalitet. Remissinstanserna har ju möjlighet att påverka innehållet i besparingarna. Det är besparingsmålet som regeringen lägger fast. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Det är, som Bonnie Bernström säger, helt riktigt att rättshjälpsreformen var en bra reform. Och det var framför allt en reform för de svaga i samhället. Men de besparingar som justitiedepartementet nu vill göra drabbar de svaga, och då är det inte längre en reform för de svaga i samhället. Den promemoria som Bonnie Bernström tar upp i sitt anförande var inte klar när justitiedepartementet lade fram förslaget. Man kan faktiskt kräva att ett sådant departement skall ha riktlinjerna för det lagliga förfarandet i en demokrati helt klara för sig.

Herr talman! Jag skall något kommentera det beslut som vi redan har fattat om pengarna till informationsverksamheten. Jag vill markera att vi från socialdemokratisk sida därmed inte är nöjda med den handläggning som har skett, då nämnden för samhällsinformation har ersatts av en särskild delegation för samordning av samhällsinformationen. Jag vill bl.a. göra ett påpekande när det gäller sammansättningen av denna delegation. Man har inte tagit med någon representant för de statliga ämbetsverken, och det tycker vi är negativt. Jag själv, som har arbetat i nämnden för samhällsinformation, vet hur värdefullt det har varit att ha kontakter med exempelvis arbetsmarknadsstyrelsen, riksskatteverket, riksförsäkringsverket och framför allt med representanter för länsstyrelserna. Jag får nu hoppas att utvecklingen av denna verksamhet ändå skall bli positiv. Vi är glada över att man enligt riksdagens rekommendationer har skapat ett kansli, även om det har tillkommit sent. Det borde ha tillkommit långt tidigare, därför att man då hade kunnat nyttiggöra sig personal från NSI. Men nu får vi avvakta den försöksverksamhet som skall pågå och som också skall redovisas för riksdagen. Jag vill sedan gå över till den reservation som berör punkt 2 om den statliga tidskriftsutgivningen. Vi har inom utskottet tagit del av de kritiska synpunkter som har framförts från Statsoch kommunalanställdas journalistklubb och som har delgivits budgetministern, utan att han på något sätt har tagit hänsyn till dem. Man har protesterat mot att budgetdepartementet i anslagsgivningen har tillämpat en norm som innebär att de statliga myndigheternas personaltidningar skulle få kosta högst 50 kr. per år och anställd. Från vår sida har vi ansett oss böra i en reservation understryka att det inte är lämpligt att budgetdepartementet utfärdar schabloner, utan man bör låta myndigheterna inom ramen för de egna anslagen och utan departementets inblandning själva avgöra hur mycket en personaltidning skall kosta. Vi vänder oss alltså mot en detaljstyrning här. En sådan bör undvikas. Herr talman! Jag vill nöja mig med detta i denna sena timme, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Också jag skall försöka att fatta mig kort, men eftersom det handlar om en oerhört viktig fråga för yttrandefriheten blir mitt anförande något längre än Olle Svenssons. Det finns förvisso olika sätt att söka strypa debatten i detta land. Jag vill erinra om att vpk den 25 mars förra året som enda parti gick emot den dåvarande borgerliga regeringens förslag beträffande de statliga myndigheternas tidskriftsutgivning. Vi gjorde det därför att vi ansåg att förslaget var ett sätt att strypa en kritisk och granskande journalistik, samtidigt som det beskar såväl medborgarnas rätt till information om olika statliga verksamheter som de anställdas rätt till insyn. I dag kan vi skönja effekterna av de övriga partiernas beslut, men det som nu sker, sker inte öppet, utan i det tysta. Budgetdepartementet föreslog i höstas i ett s.k. B-bud att myndigheternas personaltidningar skulle få kosta högst 50 kr. per år och anställd. Detta väckte våldsamma protester, inte minst från Statsoch kommunalanställdas journalistklubb, en fackklubb som organiserar 540 journalister. Man framhöll följande i en skrivelse till budgetministern: ”De anställda på myndigheterna har rätt till information om t.ex. myndighetens verksamhet, beslut och framtida planer. Informationen ska självfallet vara kontinuerlig och lättbegriplig. Det är också viktigt med dialog och debatt mellan verksledningarna, de fackliga organisationerna och den enskilde anställde. Om myndigheterna ska kunna uppfylla sin externa informationsskyldighet måste också informationen inom myndigheten fungera väl. Den interna informationen är dessutom en viktig bas för att uppfylla syftena med MBL. En väl fungerande interninformation kan öka trivseln och arbetstillfredsställelsen =—--.” Departementets förslag skulle också ha inneburit att små och medelstora myndigheter tvingades lägga ned sina personaltidningar. Efter dessa protester drog regeringen tillbaka sitt förslag, och i budgetpropositionen återfanns inte denna skrivning, varför man fick förmoda att normen inte skulle tillämpas. Så har emellertid uppenbarligen inte blivit fallet, utan i det tysta söker man nu strypa informationen enligt denna schablon. Vpk kan inte acceptera den utvecklingen. Socialdemokraterna har visserligen vaknat sent, men bättre sent än aldrig. Vad som nu sker är precis det vi befarade när vi gick emot regeringens dåvarande förslag. Från vpk:s sida stöder vi i dag den till utskottsbetänkandet fogade reservationen, men vi återkommer i denna fråga under den allmänna motionstiden.

Herr talman! Vad vi har att ta ställning till när det gäller detta utskottsbetänkande är viss informationsverksamhet — det har ju faktiskt redan behandlats — och inriktningen av den statliga tidskriftsutgivningen. Debatten tycks helt komma att gälla det sistnämnda ärendet. Tillåt mig att först helt kort teckna bakgrunden till debatten. Jag vill understryka att det är viktigt att våra myndigheter och verk bedriver en bra informationsverksamhet till gagn för medborgarna och för de anställda inom myndigheten i fråga. Men det är också viktigt att denna informationsverksamhet bedrivs på ett effektivt sätt och till rimliga kostnader. Det är detta som är huvudtemat i utskottsbetänkandet liksom vid den aktuella punkten i budgetpropositionen. Man bör nämligen ha i minnet att utgivning av statliga tidskrifter endast är en del av informationsverksamheten. Här står ju ett helt batteri av informationsmedel till förfogande. Det utges författningstryck, anvisningar, meddelanden av olika slag, årsböcker, verksamhetsberättelser, broschyrer, faktablad och enklare meddelanden. Det förekommer telefonsamtal, besök och brev. Slutligen använder man sig av press och andra massmedia — varvid publiceringen föregåtts av presskonferenser, pressreleaser och personlig påverkan. Det är inte fråga om att strypa någon debatt härvidlag. Debatten skall framför allt föras i vår dagspress, som vi stöder — det vill jag påpeka — med rätt stora belopp i ett helt annat sammanhang. Debatten om detta hade vi ju för en tid sedan. De egna tidskrifterna utgör bara en del av detta informationsflöde. Det finns också en hel rad myndigheter som inte ger ut några egna tidskrifter alls. Som framgår av utskottsbetänkandet har statens utgivning av tidskrifter ganska nyligen granskats i en rapport från riksrevisionsverket. Där kan man läsa en del intressanta saker. Bland 140 undersökta myndigheter hittade man 56 som inte gav ut någon tidskrift, medan 46 gav ut en tidskrift och 35 gav ut två eller flera tidskrifter. Inom myndigheterna själva är alltså meningarna delade om betydelsen av egna tidskrifter. Vissa myndigheter ger ut mycket påkostade publikationer till miljonbelopp, för andra stannar kostnaden vid några tusen kronor. Och för nära hälften är det inga kostnader alls, som jag nyss påpekade. Om vi håller oss till myndigheternas interna personaltidskrifter, så är det inte ovanligt att kostnaden uppgår till 500-600 kr. per anställd. Det förefaller mig vara en orimligt hög kostnad. Jag måste ställa frågan om kostnaden verkligen svarar mot nyttan. Låt mig här få påminna om att budgetdepartementet redan i fjolårets budgetproposition lämnade en utförlig redogörelse över kostnadsproblemen beträffande de statliga tidskrifterna. Där uttalade föredraganden helt klart sin avsikt att låta myndigheterna se över målen för sin information och pröva om det är motiverat att ge ut en egen tidskrift. Ett enigt konstitutionsutskott skrev också i sitt betänkande, KU 1980/ 81:20, att man inte hade någon erinran mot vad som i budgetpropositionen anförts om statliga myndigheters tidskriftsutgivning. Kammaren följde utskottet. I fjol, med den betydligt hårdare skrivningen, var socialdemokraterna med på noterna. Vad som har hänt sedan dess är att budgetdepartementet i sina budgetdirektiv angivit vissa schabloner för myndighetsanslagen på den här punkten. Man angav 50 kr. som en lämplig schablon i vissa fall. Att ett departement anger schabloner är inget nytt. Det förekommer också på andra områden och beträffande andra utgifter. Departementet har alltså fullföljt de riktlinjer som riksdagen i fjol ställde sig bakom. Det är den åtgärden som socialdemokraterna nu betraktar som detaljstyrning. I så fall är reservationen också en detaljreservation. I vad gäller årets budgetproposition är där sagt, och i det instämmer utskottsmajoriteten, att en stramare budgetering inte bör leda till att personaltidskrifternas innehåll försämras. Men myndigheterna har stora förutsättningar att sänka utgifterna, bl.a. genom att pröva utgivningsfrekvensen och teknik för produktion. Jag utgår från att talesmannen för reservanterna, Olle Svensson, har studerat det här ärendet noga, och jag vill gärna höra hans kommentar till frågan om informationen är sämre i de verk och myndigheter där man ger ut en stencilerad skrift än där man har tidskrift i fyrfärgstryck. Det finns exempel på verk som får ut mycket för pengarna. Statens planverk ger ut en skrift som heter Vad händer på planverket? Den kommer ut 52 gånger per år, men årskostnaden är enligt revisionsrapporten 2 500 kr. Det utgör 10 kr. per mottagare. Låt mig ställa ytterligare några frågor: Vad är det för fel i att man anger en schablon i det här sammanhanget? Vad är det för fel i att man säger ifrån när kostnaderna sväller över bräddarna, särskilt om riksrevisionsverket lämnat underlag för sådana påpekanden? För egen del anser jag att budgetdepartementet har gjort rätt och faktiskt bör ha beröm. Utskottsbetänkandet är väl underbyggt, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Sven-Erik Nordin upprepar inledningsvis exakt det han sade den 25 mars förra året när vi förde en diskussion om den statliga informationen. Han börjar med samma pekpinnar som då, nämligen att myndigheterna skall agera effektivt — och jag förutsätter att de gör så, precis som jag gjorde tidigare. Sedan säger han att det inte är fråga om att strypa någon debatt. Jag vidhåller att det är vad man håller på med. Sven-Erik Nordin beskärmar sig över att det kan kosta 500-600 kr. per anställd att ge ut en tidskrift på en myndighet. Men kostnaden är naturligtvis beroende av hur många anställda man har, hur stor myndigheten är. Kostnadernas storlek kan också vara en följd av vad myndigheten är satt att göra. Man kan alltså inte ange några schabloner, utan man får se till innehållet i verksamheten. Man får se till hur långt t.ex. de rationaliseringar som blir allt vanligare och den tekniska utvecklingen har drivit myndigheten att skära ned antalet anställda. Vid sådana nedskärningar blir informationen ännu viktigare än annars. Sven-Erik Nordin tar uppenbarligen inga som helst hänsyn till att det inte är fråga om enbart en intern information utan också en information till samhället i övrigt, till medborgarna, om vad de statliga myndigheterna håller på med. Jag menar att man har strypt en väldigt viktig funktion som tidigare funnits, nämligen att ge medborgarna i vårt land en konstruktiv och ofta kritisk diskussion om vad myndigheterna håller på med.
Herr talman! Jag tyckte att Sven-Erik Nordin sköt över målet. Vi har ju i vår reservation gjort bara ett tillägg till vad utskottet har sagt. Vi står alltså kvar vid den principiella inriktning som vi uttalade oss för i fjol. Frågorna om vad jag tycker om stencilblad kontra fyrfärgstryck är alltså ovidkommande när det gäller vår reservation. Reservationen hade inte behövt tillkomma, om Sven-Erik Nordin hade velat ställa sig bakom vårt uttalande, som jag tycker är rimligt, nämligen att man inte bör ha en detaljstyrning i de här sammanhangen från ett departements sida. Om ni hade medverkat till den skrivningen, hade det inte behövts någon reservation, men ni vägrade.
Herr talman! Här sades att man förutsätter att de statliga myndigheterna arbetar effektivt i denna fråga. Ja, den chansen har de haft nu ett tiotal år, men de har tydligen inte gjort det, eftersom det funnits anledning att rikta pekpinnar till myndigheterna när det gäller deras kostnader för tidskriftsutgivningen. Sedan är det faktiskt så, Eva Hjelmström, att det inte är de minsta myndigheterna som står för en kostnad på 500 å 600 kr. per anställd, utan det är myndigheter med ganska många anställda. Jag skall inte vid denna sena timme undervisa Eva Hjelmström i multiplikation, men här måste det ändå ha förekommit en tankemiss från hennes sida. Sedan påpekar Eva Hjelmström alldeles riktigt att vissa myndigheter har eninformationsuppgift som sträcker sig utöver den egna personalen. Men nu är det faktiskt så att för myndigheter som har en sådan uppgift finns det specialdestinerade anslag. Där gäller inte 50-kronorsscablonen. Redan 1968 sade föredragande statsrådet att det var viktigt att se till att man inte lät de här kostnaderna bli för stora. Det var på den tiden som den gamle rikshushållaren Gunnar Strängs ande svävade över vattnet. Jag vet inte om det var så fel det han sade 1968. Vad den nuvarande budgetministern gör är ett fullföljande av de påpekanden som gjordes 1968.
Herr talman! Jag skall inte diskutera multiplikationstabellen eller räknesätt med Sven-Erik Nordin nu. Det är ett faktum att vissa myndigheter har färre anställda, men trots det ett större informationsbehov än myndigheter som kanske har flera anställda. Därmed blir alltså tidningarna per anställd räknat dyrare. Jag har läst RRV-rapporten. Jag tycker att man på vissa punkter kan hålla med. På andra kan man det inte, därför att rapporten inte ser till informationsbehovet som blivit än större med förändrade uppgifter, med den förändrade teknik som införts och med den samhällsutveckling som skett utanför myndigheterna. Det är ett faktum också att efter riksdagens beslut en rad myndigheter har tagit beslutet som intäkt för att söka strypa diskussionen inom myndigheten och i vissa fall också att söka strypa informationen gentemot medborgarna. Det kan inte gagna yttrandefriheten.

Herr talman! Olle Svensson berättade alldeles nyss att socialdemokraterna hade tagit del av kritiska synpunkter beträffande regeringens handlande. Man kunde kanske vänta sig att en garvad journalist som Olle Svensson skulle tillämpa en del källkritik, när han stötte på kritiska synpunkter, i stället för att utan vidare återge dem i en reservation. Socialdemokraterna har inte tillämpat någon källkritik i det här fallet, för vad man kritiserar i reservationen är direktiv som inte existerar. Det har inte från regeringen utfärdats några detaljregler beträffande maximibelopp för personaltidningar. Det finns inte någon lag eller förordning eller något regleringsbrev eller direktiv som binder myndigheterna att inte använda mer än 50 kr. per anställd till personaltidningar. Vad budgetministern gör är att höja ett varnande pekfinger och mana till sparsamhet. Och det gör han på basis av det beslut som riksdagen fattade i fjol och som Olle Svensson då var med om. Jag förstår inte varför socialdemokraterna låtsas som om det finns en detaljregel på det här området, när det inte finns någon. Om det är någonting som har präglat den här regeringen, så är det ju att den gått ifrån detaljreglering och gett myndigheterna vidgad frihet att använda sina administrationsanslag så som de själva finner för gott. Det kan de också göra i det här fallet. En myndighet kan, om den anser det vara motiverat, använda mycket mer än 50 kr. per anställd till personaltidningar. Det finns ingenting som hindrar dem att göra det. Men det finns — det är alla på det klara med -— ett allmänt sparsamhetskrav och ett allmänt rationaliseringskrav inom förvaltningen. Det är därför som riksrevisionsverket, riksdagen och regeringen har uppmärksammat att detta är en kostnadspost som sprungit i väg och tycks vara väl hög vid många myndigheter. Reservationen slår alltså in öppna dörrar. Den detaljreglering som man protesterar mot finns inte. Riksdagen kan därför tryggt gå på utskottets linje.
Herr talman! Vi brukar ju inte gå in på hur frågor behandlas inom utskottet, men om Daniel Tarschys hade gjort samma deklaration i utskottet som här i kammaren och om han i utskottet varit beredd att understryka de synpunkter som han nu framförde, hade vi inte heller behövt ha någon reservation. Nu är det bekant att han inte var beredd att medverka till ett uttalande som berörde en varning för att man från regeringens sida skulle försöka detaljstyra verksamheten. Men jag är mycket nöjd med den utgång som vårt agerande i utskottet har fått. Därmed har vi på ett rimligt sätt tillgodosett den kritiska opinion som blev redovisad för oss.
Herr talman! Ert agerande i utskottet ledde till att jag tog reda på sakförhållandena, och sakförhållandena tycks inte stämma med ert agerande i utskottet. Men det fick jag reda på först senare. Det är inte så konstigt att man inte kan protestera i utskottet mot en reservationstext som inte föreligger när beslut fattas. Jag vidhåller alltså att ni slår in öppna dörrar. De direktiv ni protesterar mot finns inte. Riksdagen kan tryggt gå på utskottets linje.

föreslagit att antalet suppleanter i utrikesutskottet, som f. n. är 16, skall utökas till 17. Jag hemställer att antalet suppleanter i utrikesutskottet bestäms till 17.

De sammanträdesfria veckorna under riksmötet 1982/83 kommer att omfatta veckorna den 1-7 november 1982 , den 21-27 februari 1983 och den 28 mars-den 4 april 1983 .
Herr talman! Olof Palme har frågat mig av vilken anledning jag den 26 april 1982 skulle ha avvisat en medlarinsats av FN i konflikten mellan Argentina och Storbritannien och av vilken anledning jag skulle ha underlåtit att därvid mana till återhållsamhet vid användningen av våld. Det finns ingenting i de uttalanden jag gjort om Falklandskrisen som motiverar den indirekta kritiken i Olof Palmes fråga. Jag har från början fördömt den argentinska invasionen av Falklandsöarna och vid upprepade tillfällen sagt att våld är oacceptabelt som medel att lösa politiska motsättningar. Som svar på en fråga sade jag den 26 april att vi inte hade någonting att invända mot att Storbritannien återtog eget territorium. Jag gjorde det efter det att britterna genom en helt oblodig aktion tagit tillbaka den obebodda brittiska ön Sydgeorgien, 130 mil öster om Falklandsöarna. Folkrättsligt var britterna i sin fulla rätt till denna åtgärd, som inte innefattade någon med hänsyn till situatiohep omotiverad våldsanvändning. Jag har självfallet aldrig avvisat en medlarinsats av FN i den pågående konflikten mellan Argentina och Storbritannien. Vad Olof Palme syftar på är ett i allmänna ordalag gjort konstaterande att FN inte är starkare än dess medlemsstater tillåter. Sverige har en välkänt positiv inställning till FN som medlare i internationella konflikter. Att någon FN-insats just då inte var aktuell berodde på att det amerikanska medlingsförsöket ännu pågick. Vid ett möte med Europarådets utrikesministrar i Strasbourg den 28 april, där Storbritanniens biträdande utrikesminister Douglas Hurd deltog, sade jag att Falklandskrisen inte får lösas med våld, att det är nödvändigt att förhandlingsansträngningarna fortsätter och att båda sidor borde förnya sina ansträngningar att undvika strider. Efter sänkningen av den argentinska kryssaren i förrgår gav jag ånyo uttryck för denna inställning och beklagade djupt den upptrappning som ägt rum. Eftersom striderna därefter fortsatt och ytterligare människoliv gått till spillo, finns det i dag anledning att igen mana parterna till besinning. Det finns nu också anledning att knyta förhoppningar till de fredsinitiativ som förbereds i säkerhetsrådet.

Herr talman! Det är något penibelt att första gången som Ola Ullsten citeras i brittiska underhuset av självaste premiärministern så är det ett uttalande som ur svensk synpunkt måste betecknas som olyckligt. Den nedvärdering av Förenta nationerna och den uppvärdering av militära aktioner som kunde utläsas av utrikesministerns uttalande var det som fru Thatcher tog fasta på. Det överensstämmer inte med svensk utrikespolitisk tradition. Det framstår som särskilt olyckligt i dåg när det ser ut som om FN skulle kunna spela en mycket viktig roll för en fredlig lösning. Sedan dess har Ola Ullsten dess bättre retirerat snabbt och långt från sina tidigare uttalanden. Låt mig om konflikten säga följande. Den argentinska invasionen av Falklandsöarna var klart folkrättsstridig. På den punkten råder det inget tvivel. Det slogs fast i säkerhetsrådets uttalande. Man uppmanade de argentinska trupperna att dra sig tillbaka. FN-stadgan berättigar Storbritan nien till motåtgärder. Men Ola Ullsten hade icke tillräckligt uppmärksammat att säkerhetsrådet också uppmanade parterna att söka undvika våld. Det måste, herr talman, finnas en rimlig proportion mellan de problem som skall lösas och de medel som används för att framtvinga en lösning. Den upptrappning av våld som förekommit har väckt bestörtning världen över. Möjligen kan vi säga att man använt 1800-talets metoder för att med det tjugonde århundradets vapen lösa en konflikt med rötter i 1600-talet. Det är möjligt att sänkningen av den argentinska kryssaren och därefter av den brittiska jagaren kan innebära något av en vändpunkt, kan skapa en insikt om att våldet inte leder någonstans och att man måste finna en fredlig lösning. Vissa lärdomar kan man redan dra. Händelseutvecklingen har för det första visat hur lätt en konflikt kan trappas upp, hur den riskerar att råka ur kontroll och hur den kan leda till svåra förvecklingar i världspolitiken. Det ter sig orimligt att en dispyt om några ogästvänliga öar i Sydatlanten skall kunna få sådana utomordentligt långtgående konsekvenser. Det visar vilken tunn is vi trampar på och hur hotad freden alltid är. Vi har för det andra sett hur snabbt krigiska och starkt nationalistiska stämningar — kraftigt underblåsta av massmedia och delvis framdrivna av statsledningarna — kan sprida sig inom nationer. Regeringar som av andra skäl kan befinna sig i ett utsatt läge kan i en sådan situation samla nationen och påtagligt förbättra sin ställning i opinionen. Risken är att de därmed blir fångar i de stämningar som de själva varit med om att driva fram. Det försvårar möjligheterna till rationellt handlande. Det måste finnas en väg från högspänd retorik till förnuftig kompromiss, om man skall kunna nå fram till fred. I dagens läge måste generalsekreterarens initiativ få vårt fulla stöd. Eld upphör, tillbakadragning av trupperna, tillfällig FN-administration — då kan fredliga förhandlingar få en rimlig chans. Jag hoppas att båda parter och världsopinionen nu starkt ställer upp till stöd för Förenta nationernas generalsekreterare.

Herr talman! Det är penibelt, säger Olof Palme, att Margaret Thatcher i underhuset använder mina uttalanden. Hur den brittiska premiärministern i underhuset använder mina uttalanden har jag tyvärr ingen kontroll över. Dess värre har jag det inte heller över hur Olof Palme använder dem i Sveriges riksdag. Det avgörande måste ändå vara vad jag faktiskt har sagt och vad den svenska regeringen faktiskt står för. Detta har klargjorts i tillräckligt många intervjusvar och officiella uttalanden för att Olof Palme inte skall behöva sväva i annan än spelad okunnighet. Grunden för våra ställningstaganden har hela tiden varit säkerhetsrådets krav att fientligheterna skall upphöra, de argentinska styrkorna dras tillbaka och en lösning sökas på diplomatisk väg. Detta kan, Olof Palme, inte vara ett sätt att nedvärdera eller förringa FN:s insats. Den maning till återhållsamhet som Olof Palme efterlyste framförde jag å regeringens vägnar på ett mycket tidigt stadium — såvitt jag vet långt innan Olof Palme själv över huvud taget hade tagit till orda i denna sak. Jag gjorde det även vid det möte i Göteborg som delvis refererats i pressen och som Olof Palme använder som underlag för sin kritik. Det är oklokt av Olof Palme att söka inrikespolitisk strid i denna fråga.

Herr talman! Jag såg Ola Ullstens uttalanden i tidningen, men jag brydde mig inte om dem, förrän de blev citerade i underhuset som Sveriges officiella ståndpunkt. Ola Ullsten har då för det första sagt att vi inte har något emot att Storbritannien tar tillbaka brittiskt territorium — utan någon inskränkning från Ola Ullstens sida när det gäller våldsanvändning. För det andra har han sagt att man gång på gång tvingas konstatera att FN är svagt och inte har den auktoritet som behövs för en medlarinsats. Detta är en nedvärdering av FN, som innebär att man inte heller tillmäter FN några kvalifikationer i detta sammanhang. FN är hela tiden beroende av vad medlemsstaterna ställer upp för. Nu visar det sig, i en situation där alla andra möjligheter är uttömda, att en lösning via FN är det som återstår. Ola Ullsten sade en tredje sak, enligt UD:s officiella referat. Han sade: Jag kan tänka mig att argentinarna, för att rädda ansiktet på sig själva och på britterna, under en kvart överlämnar Falklandsöarna till britterna, så att dessa under denna kvart får behärska öarna. Sedan kan man under en femårsperiod låta öarna styras av en trenationsregering, med medlemmar från Argentina, Storbritannien och USA. Detta vore en smart lösning, fortsatte Ola Ullsten. Jag vill rent principiellt påpeka att jag inte tycker att detta är en smart lösning. Det skulle innebära att vi accepterar att stormakterna tar sådana här frågor i egna händer och i detta fall etablerar en trenationsadministration. Från vår synpunkt, dvs. att vi vill ha en internationalisering av fredsarbetet, måste denna lösning ses som ytterst tveksam. När det gäller både inställningen till FN, inställningen att man icke hela tiden skall markera att våld icke bör användas och inställningen till stormaktsadministrationer av sådana här territorier, tycker jag att Ola Ullstens uttalanden har varit tveksamma. Det måste jag markera, så att det inte upprepas. Jag noterar med glädje att Ola Ullsten numera inte håller på denna typ av uttalanden. Det väsentliga i dagens läge är att vi får slut på våldet, får slut på den risk för den internationella freden som denna konflikt innebär och att vi stödjer FN:s initiativ. Men vi har en litet starkare position, om vi är klara över vilken den svenska positionen är och inte gör olyckliga uttalanden.

Herr talman! Olof Palme fortsätter att stödja sig på lösryckta presscitat. Jag tänker inte göra det i min debatt med honom. Jag tänker exempelvis inte göra en affär av Olof Palmes eget förslag om att britterna skulle få hyra Falklandsöarna på samma sätt som de hyr Hongkong. Hongkong är, upplysningsvis sagt, en brittisk kronkoloni. Till saken. Det är faktiskt så att FN-stadgan ger varje medlemsland rätt att utnyttja militära medel för att slå tillbaka angrepp. Det är lika klart — det underströk också Olof Palme — att det måste finnas proportion mellan hur dessa medel används och vad situationen anses motivera. Det är den legala grunden. Varken den legala grunden eller allmänna politiska bedömningar kanleda till någon annan slutsats än att det krig som nu pågår i Sydatlanten är både tragiskt och onödigt. Vad vi kan hoppas på är att den bistra verkligheten i form av spillda människoliv och förhoppningsvis också insikten om att inte heller detta krig kan vinnas av någondera sidan leder till att det upphör. Såvitt jag förstår är Olof Palme och jag eniga i den bedömningen. Kanske vi gör världsfreden en större tjänst om vi försöker att arbeta i den riktningen i stället för att fortsätta den här trätan.

Herr talman! För det första stödjer jag mig inte på några lösryckta tidningsreferat. Jag stödjer mig på UD:s pressbyrås högst officiella papper. För det andra är en s.k. Hongkonglösning en av de olika möjligheter som finns för att lösa konflikten. För det tredje skall vi naturligtvis inte gräla, men det får inte vara på det sättet att utrikesministern kan säga nästan vad som helst utan att det över huvud taget uppmärksammas i Sveriges riksdag. En sådan fridlysning av en utrikesminister vore möjligen angenäm för vederbörande, men den är otänkbari en demokrati. Ola Ullsten får alltså vara vänlig att finna sig i att stå till svars för vad han säger, särskilt när jag med sådan glädje konstaterar att han inte längre står för vad han tidigare har uttalat utan numera har övergått till en mycket vettigare ståndpunkt. Det tycker jag är bra. När detta är sagt tycker självfallet inte heller jag att vi i onödan skall träta om de här sakerna.

Herr talman! Jag tycker trots allt att Olof Palme är litet slarvig i den här debatten. Han har inget stöd för den kritik som han ägnar sig åt. Jag tycker också att han skall besinna att vi för debatten om England i ett glashus — det gäller ett land med mycket pedantiskt uppbyggda demokratiska institutioner.

Herr talman! Mitt brott består i att jag ord för ord har läst upp vad Ola Ullsten har sagt. Det var alltså inte bra. Ola Ullsten säger att vi för debatten i ett glashus. Det utmanar nästan löjet. Just därför att England är en sådan utmärkt demokrati kan man ju öppet diskutera dess politik. Här har England rätten på sin sida i den meningen att landet har blivit utsatt för en folkrättskränkning, men å andra sidan tror jag det är bra att en stark internationell opinion säger att en upptrappning av det militära våldet från Storbritanniens sida är en fara både för en klok lösning av konflikten och för världsfreden i stort. Att Storbritanniens vänner säger sådant öppet kan i dagens läge vara mycket viktigt. Det finns i England en stark opinion, som är mycket nationalistisk och som kan driva fram åtgärder som kan leda till att konflikten inte behöver fördjupas. De krafter i England som står för just freden och moderationen tror jag har en stark ställning också inom den nuvarande regeringen, och de krafterna behöver stöd även av en internationell opinion. Det är bl.a. så en demokrati fungerar.
Herr talman! Jag har hela tiden velat ge de krafter som vill verka för moderation allt det stöd jag kan ge. Efter Olof Palmes olika förklaringar kan jag bara konstatera att vi bedömer frågan på samma vis, och det gläder mig.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vilka möjligheter till dispens det kommer att finnas under ett övergångsskede för studerande som nu påbörjat och planerat studier som är längre än tolv terminer. Som jag anförde i budgetpropositionen anser jag att det bör finnas möjligheter att ge dispens från tolvterminersregeln för breddning eller påbyggnad av utbildning som för den enskilde eller samhället ter sig värdefull. Detta bör gälla oberoende av om utbildningen påbörjats före eller efter det att de nya reglerna har trätt i kraft. Härutöver anser centrala studiestödsnämnden, enligt vad jag har inhämtat, att det kan finnas anledning att övergångsvis medge dispens för att inom ramen för 16 terminer avsluta studier som innebär en fördjupning eller breddning av tidigare utbildning och som påbörjats före höstterminen 1982. Jag delar denna uppfattning. Anvisningar för den närmare tillämpningen av de nya reglerna kommer att utfärdas av centrala studiestödsnämnden.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. En förkortning av antalet studiemedelsberättigande terminer har medgivit en välbehövlig höjning av studielånen från 140 96 av basbeloppet till 142 90 av detsamma. Det fanns en enighet kring beslutet i riksdagskammaren att förkorta antalet studiemedelsberättigande terminer. Likväl har det i studerandekretsar utbrutit en oro över hur dispensreglerna kommer att tillämpas — en oro som naturligt uppstår, innan praxis för dispenserna har arbetats ut. Det handlar om sjukgymnaster som gått vidare till läkarutbildning eller sjuksköterskor som gjort detsamma. Förvisso är det dyrt för samhället att offerera lån för två högskoleutbildningar, men samtidigt vet vi att det i dag på många områden är värdefullt med högskolekompetens från mer än ett område. En läkare som har teknisk utbildning har mycket att erbjuda i form av kompetens, när landstingen skall göra inköp av högteknologisk utrustning, och den kompetensen är också viktig för utvecklingsarbetet på det medicinska området. Lika värdefull, av andra skäl, är också kombinationen sjukgymnast tekniker. Såvitt jag kan uttyda av skrivningarna i budgetpropositionen om dispensregler liksom av utbildningsministerns svar finns också insikten om detta värde. Det är också ett klargörande besked att de elever som påbörjat en breddning eller fördjupning av tidigare studier före höstterminen 1982 kan räkna med dispens. Men jag önskar nog ändå ett tydligare svar från utbildningsministern. Om centrala studiemedelsnämndens tillämpning av de nya reglerna inte medger att t.ex. en sjukgymnast eller en psykolog kan fullfölja sin fördjupningsutbildning inom exempelvis läkarutbildningen, trots att denna utbildning påbörjats före höstterminen 1982, kommer då utbildningsministern ändå att medverka till att det blir möjligt för dessa exempelgivna grupper att uppbära studielån t.o.m. den sextonde terminen? Det behövs också ett klargörande av vad som menas med ”före höstterminen 1982”. Betyder det att de elever med den nyss nämnda bakgrunden vilka påbörjat sin fördjupningsutbildning höstterminen 1982 inte automatiskt kan räkna med dispens? Ett besked är nödvändigt för att stilla den oro som många av de berörda i dag känner.
Herr talman! Svaret på den första frågan är ja. Den andra frågan kan jag inte svara på omedelbart, men jag kanske under hand kan få återkomma till den. Det kräver att jag efterhör hur centrala studiestödsnämnden bedömer den frågan.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om vilka möjligheter det finns att förhindra att Ibero-amerikanska institutets bibliotek i Göteborg splittras i samband med att nybyggda lokaler i Renströmsparken tas i bruk. Enligt de uppgifter jag har kunnat inhämta i ärendet och som överensstämmer med frågeställarens uppgifter, kommer den tillgängliga ytan för Ibero-amerikanska institutets bibliotek, som är inrymt i romanska institutionen, att minska till ca en tredjedel. De böcker som härigenom inte får plats kommer att fördelas mellan universitetsbiblioteket och förvaring i depå. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att Renströmsprojektet bör igångsättas under kommande budgetår. Förutom ombyggnad av befintliga lokaler i Renströmsparken omfattar projektet till största delen nybyggnad av lokaler för humanistiska ämnen inom universitetet och för universitetsbiblioteket. Den sammanlagda bruksarean för arbetsoch personalutrymmen i nybyggnadsdelen uppgår till drygt 14 000 m?. Därav är ca 4 800 m? avsedda för universitetsbiblioteket. Projektet är från universitetets, byggnadsstyrelsens och universitetsoch högskoleämbetets sida ett av de högst prioriterade byggnadsobjekten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde, bl.a. med motiveringen till möjligheter av rationaliseringsvinster. Projektet utgör ett led i regeringens strävan att komma till rätta med den splittrade lokalsituationen inom universitetet i Göteborg. I planeringsdirektiven för projektet har regeringen inte funnit anledning att precisera fördelningen av ytan mellan institutionerna utan ansett att detta är en fråga som faller inom universitetets och byggnadsstyrelsens ansvarsområde. Mot bakgrund av vad jag nu har sågt och med hänvisning till att projektet totalt sett innebär ett tillskott av Iokaler för universitetet, utgår jag från att universitetet kan tillgodose behovet av lokaler för Ibero-amerikanska institutets bibliotek inom de ytramar som regeringen har fastställt för projektet. Ett alternativ, som grundar sig på att biblioteket även har en verksamhet som fyller ett behov utanför universitetskretsen, är att förlägga biblioteket i lokaler som ligger utanför Renströmsparken men ändå i universitetets närhet. En fördel med en sådan lösning är enligt min mening att det skulle kunna ge förutsättningar för närmare samverkan med externa intressenter, Nr 140 t.ex. Göteborgs kommun, och därmed utgöra en resurs för en vidare Torsdagen den

Om Ibero-ame Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag är glad över = rikanska institutets att svaret är så positivt. bibliotek Det finns all anledning att slå vakt om Ibero-amerikanska institutets unika boksamlingar. De 43 000 volymer som nu ingår i biblioteket är resultatet av 40 års oavbruten verksamhet. Det historiska värdet av bokbeståndet är mycket stort. Det finns verk som är praktiskt taget omöjliga att komma över i sina ursprungsländer. De kulturella, politiska och sociala förhållandena inom det kulturgeografiska område som omfattas av institutet — Spanien, Portugal och Latinamerika — är genom det aktuella bokbeståndet väl representerade. Merparten av böckerna erhålls genom donationer och byten. Man har ett nära samarbete med institutioner och privatpersoner i utlandet. Studerande ogh lärare vid den spanska institutionen utnyttjar institutets bibliotek, men genom utlåningsverksamheten betjänas även ett stort antal spanskoch pottugisisktalande såväli Göteborg som i landet i övrigt. Ja, även utomlands utnyttjar man biblioteket; institutet är väl känt utanför Sveriges gränser. Utbildningsministern redogör i sitt svar för det nybyggnadsprojekt som kommer att tillföra universitetet i Göteborg nya lokaler. Utbildningsministern säger också att regeringen inte har funnit anledning att precisera fördelningen av den tillförda ytan mellan institutionerna, och det är fullt förståeligt och acceptabelt. Men den planerade fördelningen skulle ha till följd att institutets bibliotek splittras genom att tillgängliga hyllmeter reduceras från nuvarande 1700 m till 400 m. Det alternativ som utbildningsministern tar uppi slutet av svaret är därför mycket intressant. Det visar att Jan-Erik Wikström delar min uppfattning om betydelsen av institutet och att dess bibliotek är av stort värde. Jag vill därför höra hur utbildningsministern bedömer möjligheterna och realismen i att ge institutet en annan organisation, exempelvis genom att skilja institutet från den humanistiska fakulteten. Vad anser Jan-Erik Wikström om den möjligheten?
Herr talman! Det måste vara en angelägenhet för Göteborgs universitet och de närmast berörda att överväga detta. Det sista stycket i mitt svar skall ses som ett försök att stimulera den uppfinningsrikedom och fantasi som brukar utmärka Göteborgs kulturoch högskoleliv och att man funderar både över lokalfrågans lösning och kanske även över institutets utformning. Jag anser nämligen i likhet med frågeställaren att det vore värdefullt om Ibero-amerikanska institutets verksamhet att motverka våld mot polismän
Herr talman! Anledningen till att jag ställde följdfrågan var att det är klart att institutet och biblioteket har stor tvärvetenskaplig betydelse. De har stor betydelse för den humanistiska fakulteten. När man 1969 här i riksdagen beslöt att överföra institutet från handelshögskolan till romanska institutionen var det naturligtvis med hänsyn till bibliotekets karaktär. Biblioteket har också stor betydelse för den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi har i Göteborg en internationell ekonomilinje med spanska som huvudspråk — den enda i Sverige för övrigt. Även här har institutets bibliotek stor betydelse. Det är nödvändigt att vi får ekonomer som har goda kunskaper i spanska med hänsyn till våra förbindelser med spansktalande länder. Därför ser jag utbildningsministerns positiva svar som en vägledning för arbetet i Göteborg.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag anser att utvecklingen i fråga om våld mot polismän är acceptabel och vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra de enskilda polismännens rättssäkerhet. Medan man i fråga om antalet misshandelsbrott som kommit till polisens kännedom kan notera en viss minskning under förra året, har antalet anmälda fall av våld mot tjänsteman ökat med 9 20 under år 1981. Detta är enligt min mening oroande, även om man naturligtvis inte med säkerhet kan slå fast i vad mån den angivna ökningen motsvaras av en ökning av den faktiska brottsligheten på området. Bl. a. är det ju så att benägenheten att anmäla brott spelar stor roll för statistiken. Inom justitiedepartementet och rikspolisstyrelsen tillmäts personalskyddet inom polisväsendet mycket stor vikt. Detta beaktas noga under utbildningen vid polishögskolan och när man tar fram och tilldelar polisen olika typer av utrustning. Även vid planeringen av polismännens tjänstgöring spelar personalskyddets funktion en stor roll när det t.ex. gäller att avgöra i vad mån dubbeleller gruppatrullering eller patrullering med bil skall tillämpas i övervakningsverksamheten. Enligt vad som har redovisats i en statistisk undersökning som publicerades för en tid sedan har strafftiderna under senare år tenderat att bli kortare i de fall då fängelsestraff tillämpats för brottet våld mot tjänsteman. Detta är i och för sig en utveckling som kan iakttas även när det gäller straffmätning vid andra typer av brott, där straffet av huvudsakligen allmänpreventiva skäl bestäms till kortvarigt frihetsberövande. Jag vill tillägga att den utvecklingen generellt sett har stöd i den kriminalpolitik som riksdagen har bestämt. Men självfallet får detta inte innebära att personalens befogade anspråk på rättsligt skydd sätts åsido. Riksåklagaren har — efter initiativ från rikspolisstyrelsen — fäst uppmärksamheten på den angivna utvecklingen i praxis. I en skrivelse till landets åklagarmyndigheter har riksåklagaren nyligen, med hänvisning till bl.a. den nyss berörda undersökningen, understrukit att det är angeläget att straffmätningen i den här typen av mål och i förekommande fall behovet av fullföljd av talan ägnas särskild uppmärksamhet i det löpande åklagararbetet. Enligt ett uttalande som riksåklagaren har ställt sig bakom bör vid straffmätningen grundsynen vara den att tjänstemännen har ett berättigat och av lagstiftaren beaktat intresse att skyddas mot våld när de fullgör sina tjänsteåligganden. Jag finner det naturligt och riktigt att man från centralt håll på detta sätt fortlöpande bevakar att den praxis som utbildar sig står i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att jag delar den oro som kommit till uttryck i frågan och att jag avser att uppmärksamt följa utvecklingen på området för att se efter om några ytterligare åtgärder kan vara motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på frågan. Och jag kan också läsa ut av svaret att vi har en ganska stor värdegemenskap när det gäller synen på de här problemen. Anledningen till att jag har ställt den här frågan är att jag tycker att utvecklingen på det här området är mycket oroväckande. Justitieministern hade i svaret en del statistik beträffande det senaste årets utveckling. Jag skulle vilja peka på den statistiska utvecklingen under något längre tid. Enligt Rättsstatistisk årsbok 1981 var år 1965 antalet fall av våld och hot mot tjänsteman som rapporterats 2 669. Om vi sedan går till 1980 har den siffran ökat till 3 716 fall. Om vi ser på rikspolisstyrelsens statistik för enbart våld mot polisman finner vi att antalet sådana fall år 1970 var 884 och år 1981 var 1 261. Detta visar att vi har en markant negativ utveckling på det här området. Men det är inte enbart de rent statistiska siffrorna som oroar, även om de i sig är skrämmande. Vad man måste lägga till är graden av och formerna för våldet i fråga. Råheten har ökat, och det har skett samtidigt som respekten för polismannen som samhällets företrädare har minskat. Normlöshetens följdverkningar har kanske speciellt drabbat polismän och tjänstemän som är utsatta i de här sammanhangen. Knivarna har kommit in i bilden i betydligt större utsträckning än vad som var fallet tidigare. Och detta har skett mycket snabbt under de senaste åren. Knivvåldet mot poliser var mycket ovanligt bara för några år sedan, men nu måste polismännen vara mycket observanta vid sin tjänsteutövning och vid sina ingripanden. Det gäller inte bara ingripanden gentemot det garvade klientelet, utan även rena barnungar springer omkring med knivar — och de använder också knivarna mot polisen i samband med att de måste omhändertas. att motverka våld mot polismän Jag kan peka på ett exempel i Karlstad för inte så länge sedan där en polisman blev svårt knivskuren när han satt i bilen. Det var således en ren repressalieåtgärd. Jag skulle vilja fråga justitieministern, trots de påpekanden som gjorts från riksåklagarens sida, om det ändå inte är dags att överväga en skärpning av lagstiftningen. Jag har förståelse för att justitieministern kanske vill avvakta resultatet av riksåklagarens skärpning, men jag tror ändå att det redan nu skulle vara påkallat att överväga lagskärpningar på det här området. Jag vill fråga om inte justitieministern delar min uppfattning på den punkten.
Herr talman! Här pågår ju väldigt mycket arbete för att motverka våld, både mot polismän och mot andra. Jag vill nämna de åtgärder som vidtas mot alkoholmissbruk. Den försöksverksamhet man hade med stängning av Systembolaget på lördagarna under sistlidna sommar visade ju på en glädjande nedgång i antalet berusade personer och därmed en nedgång av våld mot tjänsteman. När det gäller knivfrågan vill jag också säga att vi har ett arbete på gång. Vi förbereder i departementet en promemoria som syftar till att ge polismän ökade möjligheter att ingripa mot berusade personer och narkotikapåverkade personer som har kniv men också mot sådana personer som är i risksituationer — kanske just ungdomar av det slag som Göte Jonsson nämnde. Jag vill vidare, när det gäller straffmätningsfrågan, nämna att fängelsestraffkommittén i sitt fortsatta arbete gör en allmän översyn av straffskalorna och straffvärdet för olika brott. Det arbetet kan naturligtvis också vara av betydelse när det gäller våld mot tjänsteman. Vi har alltså åtskilligt arbete på gång för att motverka dessa tendenser, som jag än en gång vill säga är mycket oroande.
Herr talman! Jag skulle vilja anknyta till justitieministerns svar litet ytterligare. Det gäller synen på domstolarna och på straffmätningen. Justitieministern redovisar att man har fått en sänkning när det gäller straffmätningen vid domstolarna och att detta ligger i linje med den allmänna kriminalpolitiska utvecklingen. Det intressanta är emellertid, om man jämför våld mot tjänsteman kontra misshandel, att straffmätningen när det gäller våld mot tjänsteman har sjunkit snabbare än straffmätningen när det gäller misshandel. Det är detta som är allvarligt. Det uppfattas bl.a. av polismän och tjänstemän som är utsatta för våldet som att man ser lindrigare på våld mot tjänsteman än tidigare. Det här är också en allvarlig utveckling, som jag tycker att departementet måste titta på mera ingående. Beträffande fängelsestraffkommittén skulle jag vilja fråga om justitieministern är beredd att påpeka det här problemet för kommittén, så att den tar upp det. Det är ju i annat fall inte säkert att kommittén kommer att vidta den åtgärden. Jag skulle hälsa med tillfredsställelse om justitieministern tog initiativ till att påtala för fängelsestraffkommittén att det här är ett speciellt problem. Jag vill också med anledning av min fråga speciellt peka på de kvinnliga polisernas situation. I och med att vi har fått flera kvinnliga poliser har också riskerna ökat. Det är faktiskt inte på det sättet, som man kanske kan föreställa sig, att det klientel som är föremål för polisens ingripanden skulle vara humanare gentemot kvinnliga poliser än mot manliga. Erfarenheten har visat att så inte är fallet. Också det kräver att man noggrant följer den här frågan och ger poliser och tjänstemän i sådana situationer det skydd och stöd som verkligen behövs.
Herr talman! Jag vill börja med att uttala en liten varning för att alltför mycket hålla sig till statistik på det här området. All statistik på brottsområdet är svårtolkad. Jag tycker att det räcker med konstaterandet att det är en allvarlig utveckling och att vi följer den. När det gäller frågan om fängelsestraffkommitténs arbete utgår jag från att kommittén följer vad som händer, bl.a. den diskussion vi för här i dag, och naturligtvis arbetar utifrån de förutsättningarna.
Herr talman! Liksom justitieministern hyser jag en mycket djup oro över utvecklingen. Den är också grundad i det faktum att om våldet trappas upp gentemot tjänstgörande polismän och andra som skall upprätthålla allmän ordning och servicefunktioner, innebär det givetvis att samhällets tjänstemän på det här området också måste anpassa sina arbetsmetoder därtill. Det kan föda en kedjereaktion och medföra stora problem. Det är också viktigt att befattningshavarna känner samhällets stöd i olika sammanhang. Det uppfattas ofta som mindre intressant för pressen om en polisman blir nedstucken med kniv än om en polisman misstänks för att ha begått tjänstefel. Då kopplas ofta hela pressbatteriet in, men om en polisman blir misshandlad — även om det gäller svåra misshandelsfall — observeras det knappast av pressen och andra massmedier. Det här måste vi tänka på. Vi kan som politiker inte påverka massmedierna, men det är angeläget att departement, riksdag och övriga ansvariga slår vakt om polisen och om de tjänstemän som är utsatta för våldssituationer av det här slaget. Man måste understryka att våldet under inga omständigheter kan accepteras.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka de för glesbygdslänen negativa effekterna vid fördelning av anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet. Anslaget fördelas mellan länsskolnämnderna efter dels elevantalet i länet, dels vissa koefficienter, där Stockholms, Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län har fått högre koefficienter än övriga län. Länsskolnämnderna fördelar sedan huvuddelen av medlen mellan kommunerna i länet utifrån vissa generella kriterier, som ger en helhetsbild av situationen för skolväsendet i varje kommun. I årets budgetproposition har jag mot bakgrund av förändringar i statsbidragssystemet till grundskolan, föranledda av riksdagens beslut med anledning av syo-propositionen, föreslagit att länsskolnämnderna också skall ta hänsyn till behovet av studieoch yrkesorientering i skolan. Minst nuvarande nivå skall därmed kunna upprätthållas även i små kommuner, som inom ramen för nuvarande statsbidrag till syo garanteras en lägsta statsbidragsnivå. Riksdagen har inte haft någon erinran häremot. Konstruktionen av anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet innebär att fördelningen mellan länen är hårt schabloniserad. Någon möjlighet att ta detaljerade hänsyn till skillnader mellan länen finns inte när det gäller de olika kriterierna för fördelningen. När länsskolnämnderna vid fördelningen av resurser inom länet nästa läsår också skall ta hänsyn till de små kommunernas särskilda behov av syo-resurser, innebär detta i vissa fall att utrymmet för möjligheten att ta hänsyn till övriga fördelningskriterier för anslaget kan minska. Det kan dessutom vara så att kommunerna i ett län kan ha ett stort behov av resurser med hänsyn till ett kriterium, t.ex. syo-insatser i glesbygd, samtidigt som behovet med hänsyn till ett annat kriterium, t.ex. andelen obehöriga lärare, är lägre. Mot denna bakgrund får man vara beredd att acceptera att införandet av en ny fördelningsgrund kan komma att missgynna vissa kommuner och län sett enbart utifrån denna fördelningsgrund. I det aktuella fallet har anslaget dessutom ökat mer än som normalt skulle ha skett just med hänsyn till behovet av att upprätthålla syo-insatserna i glesbygd. En preliminär beräkning som gjorts inom regeringskansliet visar att den av Karl-Erik Häll angivna ”bristen” i de omnämnda länen avseende resurstilldelningen för syo-verksamheten kan vara betydligt överdriven. Jag vill påpeka att en rättvisande jämförelse mellan det hittillsvarande syo-bidraget, som är ett specialdestinerat verksamhetsbidrag, och det starkt schabloniserade driftbidraget till grundskolan, som det i detta fall gäller, är mycket svår att göra. Jag vill också erinra om de felkällor som kan uppstå när man gör en jämförelse mellan två olika verksamhetsår. Skolöverstyrelsen utvärderar f. n. användningen av anslaget till särskilda åtgärder på skolområdet. Denna utvärdering skall redovisas i sådan tid att den kan beaktas i arbetet med nästa års budgetproposition. Om denna utvärdering skulle komma att utvisa att glesbygdslän uppenbart missgynnas är jag för min del, trots de principiella synpunkter som jag nu har redovisat, beredd att överväga ändringar i grunderna för fördelningen av anslaget mellan olika län.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som var mångordigt och som jag måste säga oroar mig något, framför allt därför att jag hade hyst vissa förhoppningar om att det utfall av förändringarna som jag redovisade som motiv för min fråga skulle vara lika överraskande för statsrådet som det är för de berörda länsskolnämnderna. Budgetpropositionen gav oss ju inte någon omedelbar anledning att tro att situationen så allvarligt skulle försämras. Statsrådet säger i sitt svar att de av mig redovisade effekterna kan vara betydligt överdrivna. Om det nu hade varit jag som hade gjort de bedömningarna skulle jag naturligtvis ödmjukt ha böjt mig för detta och sagt att det är möjligt. Men nu är det inte så. Det är alltså länsskolnämnderna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län som har gjort bedömningen. Jag utgår ifrån att statsrådet tagit del av det brev från Norrbottens län som gått till departementet. Jämtlands län har i ett material som jag har fått och som jag kan lämna över om det inte är känt, kommun för kommun redovisat utfallet av det tidigare och det nuvarande anslaget. Jag vill alltså i högsta grad ifrågasätta att detta är några överdrifter. Jag tror att statsrådet och jag är ense om att behovet av syo-insatser i glesbygdslänen är mycket stort. Om man tar hänsyn till näringslivets struktur tror jag att man också kan säga att behovet av syo-insatser där många gånger är mycket större än i storstadslänen. Statsrådet nämner i svaret fördelningsprinciperna för anslaget. Det förefaller mig som om de tidigare relationerna har förändrats, så till vida att storstadslänen har fått en större andel på bekostnad av det övriga landet. Någon annan förklaring kan jag inte finna till att de tre utpräglade glesbygdslänen har fått ett så oerhört negativt utfall. Litet hopp ger det att statsrådet är beredd att ompröva de här insatserna. Jag är helt övertygad om att vi, när den i svaret omnämnda preliminära bedömningen har övergått i något mera permanent, kommer att vara överens om att förändringarna fått denna negativa effekt. Låt mig också säga att jag när vi tidigare talade om detta fick uppfattningen att det inte var meningen att kommunerna skulle behöva ta på sig en extra kostnad för att upprätthålla syo-insatserna på oförändrad nivå, vilket skulle ske enligt budgetpropositionen. Skall man följa de direktiven får det de effekter som jag har nämnt i min fråga. Då uppstår brister i vår förmåga att göra alla nödvändiga insatser, någonting som statsrådet också omnämner. Jag upplever att statsrådets attityd nu i princip är att det får bli som det blir med de insatserna, bara man följer de direktiv som statsrådet lämnat.

Herr talman! Det är säkert bekant för Karl-Erik Häll att glesbygdernas intressen ligger oss mycket varmt om hjärtat. När vi lägger fram förslag är vi angelägna om att glesbygdskommunerna inte skall lida avbräck. Som jag redan har sagt kommer vi därför att noga följa utvecklingen. Om det visar sig att fördelningen av anslaget slår felaktigt, kommer vi att rätta till det. En konsekvens av vår grundläggande idé om decentralisering av skolväsendet är att vi så långt det är möjligt vill återupprätta och bibehålla ett fungerande skolsystem också i glesbygderna. Det förutsätter att man behåller de syo-funktioner som skolan skall tillhandahålla. Men det betyder inte att man får läsa in en konflikt mellan syo och annan viktig verksamhet. Här gäller det att, kan man säga, ”det ena göra och det andra icke låta”. Man kan, som sagt, ifrågasätta de siffror som Karl-Erik Häll bygger sitt påstående på. Vi har tittat på siffrorna, och jag kan lugna Karl-Erik Häll: Siffrorna är inte tillräckligt väl grundade för att man skall kunna bygga en argumentation på dem. Siffror ger lätt ett intryck av vederhäftighet. Men den kan vara skenbar. Experter som har tittat på siffrorna har varit skeptiska till graden av saklighet.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta att diskutera sifferunderlaget, men jag påstår på goda grunder och efter år av erfarenhet att länsskolnämnderna sällan gör allvarliga felbedömningar. Och det tror jag inte att man har gjort här heller. Jag skall lämna över det papper som jag har från Jämtlands län som redovisar siffrorna kommun för kommun. Då kanske statsrådet lättare får klart för sig vad jag menar. Om jag bygger min argumentation på siffror som kanske inte till alla delar är korrekta, blir jag desto mer betänksam när statsrådet bygger sin argumentation på något slags uppfattning utan något som helst siffermaterial. Hon utgår bara från att vad jag har sagt är fel, men hon är inte beredd att nu — möjligen i framtiden — göra något åt situationen. Det betyder, såvitt jag förstår, att i dag får man finna sig i att vi inte kan vidta åtgärder därför att pengarna inte räcker. Den situationen får vi acceptera fram till dess att departementet får möjlighet att pröva frågorna. Man måste alltså spara, vilket innebär antingen sämre åtgärder eller ökade kommunala insatser.
Herr talman! Vi har faktiskt material som visar att de siffror som Karl-Erik Häll bygger sin fråga på antagligen är ytterst osäkra. Som framgått av mitt svar finns det anledning att sätta ett stort frågetecken i kanten för de siffrorna. Det borde egentligen vara ett lugnande besked åtminstone för sakens skull — hur Karl-Erik Häll tar det personligen får han själv svara på. Jag vill betona vad jag redan har sagt, att om det visar sig att det nya syo-bidraget jämfört med det gamla blir till nackdel för glesbygdskommunerna får vi rätta till det. Men det är ingen slutsats som man kan dra av Karl-Erik Hälls siffror — de måste i dagens läge betraktas som alltför osäkra. Som jag sade utvärderar skolöverstyrelsen användningen av anslaget till särskilda åtgärder på skolans område. Resultatet av den utvärderingen vill vi nu invänta för att se om det finns brister i det system som vi diskuterar. I så fall skall vi som sagt åtgärda dem.
Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen; jag vill bara säga att jag hade varit oändligt tacksam om jag i stället för de många orden och de många antagandena i svaret hade fått del av några av de siffror som statsrådet uppenbarligen stöder sin argumentation på. Då hade vi haft förutsättningar att föra en diskussion som hade grundat sig på någonting så konkret som siffermässiga bedömningar är.
Den s.k. lanthandelsriksdagen avhölls i Stockholm den 20 april under temat Bygden behöver butiken. Flera hundra företrädare för handeln och ett stort antal representanter för myndigheter och organisationer var samlade för att diskutera den svenska landsbygdshandelns problem. Riksdagen antog enhälligt ett uttalande som bl.a. framhöll angelägenheten av att alla kommuner upprättar varuförsörjningsplaner.
Jag har alltså siffermässiga bedömningar, framtagna av ansvariga länsmyndigheter. I den mån de är felaktiga skulle jag som sagt ha varit väldigt tacksam om statsrådet i den här diskussionen och i svaret i sak hade kunnat vederlägga dem.
Är handelsministern för sin del beredd ta initiativ för att tillgodose lanthandelsriksdagens önskemål om varuförsörjningsplaner i alla landets kommuner? Om svaret är positivt — vilka åtgärder kan bli aktuella?

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig om jag för min del är beredd att ta initiativ för att tillgodose lanthandelsriksdagens önskemål om varuförsörjningsplaner i alla landets kommuner. Den linje som regeringen och riksdag hittills har intagit när det gäller varuförsörjningsplaner är att kommunerna själva skall avgöra om och på vilket sätt sådana planer skall utarbetas. Bakgrunden är att förhållandena skiftar kraftigt mellan olika kommuner vad gäller både varuförsörjningsproblemen och kommunens resurser att ta sig an dem. Det är därför enligt min mening inte lämpligt att ålägga alla kommuner att upprätta varuförsörjningsplaner. Sådana planer bör tas fram endast där det behövs. Denna linje slogs fast av riksdagen såväl 1977 som 1979. Erfarenheterna visar att kommunerna i allmänhet har tagit ett ansvar för varuförsörjningsfrågorna. Den nyssnämnda linjen, som bygger på ett frivilligt upprättande av planer, har alltså varit framgångsrik. I mitten av 1970-talet hade drygt 30 kommuner varuförsörjningsplaner. Omkring 220 kommuner, däribland i stort sett alla glesbygdskommuner, har nu antagit eller håller på med att utarbeta planer. Trots denna positiva utveckling kan det givetvis finnas kvar enstaka glesbygdsområden där planering saknas. För att en butik skall kunna få del av glesbygdsstödet krävs emellertid inte en planering som täcker hela kommunen. Planeringen kan begränsas till de strategiska områdena. Det är min bedömning att den kampanj för landsbygdshandeln som nu startats på initiativ av bl.a. handelsdepartementet kan medverka till att den gynnsamma utvecklingen beträffande varuförsörjningsplaneringen kommer att ytterligare förstärkas.

Herr talman! Just nu pågår en som jag ser det viktig kampanj för glesbygdshandelns fortlevnad och, förhoppningsvis, utveckling. Kampanjen, liksom den däri ingående lanthandelsriksdagen, genomförs under mottot Bygden behöver butiken. Handelsministern är ordförande i den kommitté som leder kampanjarbetet på riksplanet. Mot den bakgrunden är statsrådets ställningstagande till det spörsmål som jag aktualiserat i min fråga av särskilt intresse. Under senare år har jag och andra med mig vid ett flertal tillfällen här i riksdagen i olika former sökt förmå borgerliga handelsministrar att förstå nödvändigheten av varuförsörjningsplaners upprättande i samtliga landets kommuner. Tyvärr har jag inte haft framgång i dessa mina strävanden, och ingen annan heller, vilket är mycket beklagligt ur konsumenternas och lanthandelns synpunkt. Det nu aktuella kravet från lanthandelsriksdagens sida hade med andra ord kunnat vara tillgodosett för länge sedan, om viljan funnits. Det kan vara av intresse att höra vad en tidigare handelsminister — herr Molins partivän Hadar Cars — svarade mig i en interpellationsdebatt den 20 november 1978. Han svarade på min fråga om regeringen var beredd att föreslå obligatoriska kommunala varuförsörjningsplaner och anförde följande: ”Slutligen vill jag svara Hans Alsén att regeringen inte ämnar föreslå obligatoriska varuförsörjningsplaner i kommunerna. Riksdagsbeslutet har den enligt min mening förnuftiga innebörden att planer skall upprättas bara där de behövs. Beslutet utgår också från att kommunerna själva är beredda att ta det ansvar för varuförsörjningen som problemen motiverar. I praktiken har detta inneburit att så gott som samtliga kommuner i det inre stödområdet, 30-31 av 34, har upprättat eller är i färd med att upprätta varuförsörjningsplaner. I de fall särskilda planer inte utarbetas anser jag det naturligt att varuförsörjningens ordnande tas upp som en väsentlig del i den kommunala planeringen i övrigt. Jag är övertygad om att man når bäst resultat om kommunerna själva får avgöra hur planeringsbehovet inom olika områden skall tillgodoses.” Ungefär samma resonemang som handelsministern just nu, såvitt jag förstår, nickar bifall till. Det här var den 20 november 1978. Handelsministern, som företrädare för kommittén och flera hundra lanthandlare, kunde ändå finna anledning att resa krav på en bättre ordning på området för bara någon vecka sedan. Det låtgåliberala resonemang som jag tycker att både den tidigare och den nuvarande handelsministern för i det här sammanhanget är inte bra. Att vara folkpartist är tydligen att vara kluven — en åsikt på lanthandels riksdagen för en vecka sedan, en annan i Sveriges riksdag. Varför kunde inte handelsministern ha sagt ifrån och klargjort sin ovilja på det här området? Det behövs varuförsörjningsplaner, som jag ser det. Handelsministern säger i sitt svar: ”Sådana planer bör tas fram endast där det behövs.” Det borde i stället ha stått, tycker jag: Sådana planer bör tas fram så att de finns när de behövs. De behövs ofta mycket snarare än vi tror, och då i akuta lägen. Glesbygdsproblem finns inte bara på landsbygden utan också i städerna. Därför undrar jag: Vore det inte bättre att visa trohet mot lanthandelsriksdagen och konsumenternas behov än mot gamla kollegers synpunkter?

Herr talman! Det uttalande som riksdagen för landsbygdshandeln gjorde och som Hans Alsén hänvisade till kan inte tolkas som ett förespråkande av att man genom lagstiftning skulle ålägga kommunerna att upprätta varuförsörjningsplaner. Vad man sade vid landsbygdshandelns riksdag var ju att man framhöll angelägenheten av att alla kommuner upprättar varuförsörjningsplaner. Enligt vad jag har erfarit förordar man alltjämt inom den enskilda handeln den frivilliglinje som jag här redovisat och som har varit regeringens och riksdagens sedan lång tid tillbaka. Jag tror att den snabba ökningen av antalet kommuner som har upprättat sådana här planer —- inte minst sedan Hans Alsén och Hadar Cars diskuterade saken i riksdagen — visar att lagstiftning är onödig också om man har utgångspunkten att det är angeläget att det upprättas varuförsörjningsplaner. Till det skall vi väl lägga att kampanjen för landsbygdshandeln, som jag tror att både Hans Alsén och jag tillmäter stor betydelse och som väl redan har redovisat vissa framgångar, har fått en mycket bred förankring och engagerat ett stort antal kommuner. Jag tror att kampanjen kan stimulera ytterligare några kommuner till att upprätta varuförsörjningsplaner. Min slutsats är alltså densamma som riksdag och regering har intagit tidigare. Man kan ha fullt förtroende för kommunernas handläggning av dessa frågor. Det alldeles övervägande antalet kommuner har upprättat varuförsörjningsplaner, och ytterligare några är på väg. Det krävs inget tvång.